Herr talman! Bertil Måbrink har — under hänvisning till ett hos justitiekanslern anhängigt ärende rörande bl.a. förfarandet med uppgifter som säkerhetspolisen har inhämtat vid telefonavlyssning — frågat mig om jag är beredd att 1. medverka till en parlamentarisk utredning, sammansatt av företrädare från samtliga fem riksdagspartier, för att utreda säkerhetspolisens verksamhet vad gäller åsiktsregistrering, telefonavlyssning och utlämnande av uppgifter från personregister, 2. tillse att handlingarna i det ärende som har nämnts nyss offentliggörs. Beträffande den första frågan får jag hänvisa till att den särskilda polisverksamhet som rikspolisstyrelsen bedriver genom sin säkerhetsavdel ning redan nu är föremål för översyn. Denna översyn, som beslutades av rikspolisstyrelsen i plenum den 6 juni i år, sker genom styrelsen för rikspolisstyrelsen, i vilken ingår representanter för de fyra största riksdagspartierna. Översynen omfattar säkerhetsavdelningens verksamhet i dess helhet. Tvångsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m.m. ses samtidigt över av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Ett spörsmål som enligt direktiven för kommittén skall beaktas särskilt är frågan om i vilken utsträckning den information som erhålls vid användande av ett tvångsmedel skall få utnyttjas när den avser en annan brottslig verksamhet än den som har legat till grund för beslutet om tvångsåtgärd. Kommitténs uppgift är i den delen att söka en generell lösning för olika typer av tvångsmedel, såsom telefonavlyssning, brevkontroll, husrannsakan och ingripande enligt bevissäkringslagen för skatteoch avgiftsprocessen. En av utgångspunkterna för arbetet är att den enskildes integritet skall stärkas. Med hänsyn till att de frågor som Bertil Måbrink har tagit upp sålunda redan utreds, anser jag inte att det finns behov av att tillkalla en ny kommitté för ändamålet. Det beslut som justitiekanslern meddelar i det nu aktuella ärendet kommer säkerligen att uppmärksammas i de båda utredningarna. Vad beträffar Bertil Måbrinks andra fråga vill jag erinra om att justitiekanslern ännu inte har meddelat något beslut i det ärende som åsyftas. Jag har ingen möjlighet att nu uttala mig om i vilken utsträckning handlingarna i ärendet måste hållas hemliga sedan detta har avgjorts. Den frågan får prövas i vanlig ordning enligt bestämmelserna i sekretesslagen .

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Med jämna mellanrum framkommer kritik mot säpos verksamhet för att den skulle strida mot fastställda lagar. I regel har justitieministrarna — de må ha varit socialdemokrater eller borgerliga — viftat undan sådana uppgifter genom att hänvisa till pågående utredningar eller genom att meddela att utredning inte givit belägg för att säpo använt olagliga metoder. Man har också hänvisat till att fyra av riksdagens fem partier är representerade i rikspolisstyrelsen. Trots detta har emellertid anklagelser mot säpo fortsatt att förekomma, och fall av olaglig åsiktsregistrering och fotografering har anmälts. Det senaste som hänt är att en högre tjänsteman inom säpo inte längre kunnat tiga utan har slagit larm om fall där telefonavlyssning förekommit på grund av misstanke om brott. Dessa telefoner har också använts av helt oskyldiga människor, vilkas telefonsamtal också blivit avlyssnade och införda i register — register som är 20 år gamla men fortfarande finns hos säpo. De uppgifter som sålunda har tagits upp i fråga om dessa oskyldiga personer har använts mot dessa personer när de sökt arbete. Det har hänt att vederbörande mist arbeten som de innehaft. Nu säger justitieministern att en kommitté har tillsatts, i vilken det ingår representanter för rikspolisstyrelsen och de fyra största riksdagspartierna. Det kan inte vara en tillfredsställande ordning, för jag vill påstå att det är de som är parter i målet som nu skall utreda verksamheten. Vi menar att vad man måste göra för att en gång för alla reda ut dessa påstådda olagligheter är att tillsätta en fempartikommission, i vilken de fem riksdagspartierna ingår. Denna kommission bör få till uppgift att grundligt gå igenom säpos register och de former som säpo använder vid registrering. Jag kan inte förstå varför justitieministern är motståndare till en sådan lösning. På det sättet skulle vi kanske kunna få slut på hela den otillfredsställande ordning som nu gör att människor oroar sig för rättssäkerheten i det här landet.

Herr talman! Det som Bertil Måbrink sist talade om är just det som utreds av justitiekanslern. Hans utredning är ännu inte färdig. Det pågår alltså inte bara utredningar inom rikspolisstyrelsen med dess parlamentariska representanter och den särskilda utredning, tvångsmedelsutredningen, som särskilt skall se efter hur sådant här material kommer fram och används, utan det pågår också en utredning av JK beträffande just det fall som Bertil Måbrink talar om. Den utredningen är ännu inte avlämnad av justitiekanslern.

Herr talman! Detta har vi hört många gånger tidigare. År efter år har vi fått sådana här besked, men samtidigt har vi kunnat konstatera att det inte blivit någon rätsida när det gäller säpos övertramp. Det har ständigt kommit in' uppgifter om nya sådana. Det går inte att fortsätta på det här sättet. Varför inte vidta den åtgärd som jag nu nämnt? Det är inte bara vårt parti utan också en hög tjänsteman inom säpo som har sagt att det enda vettiga måste vara att få till stånd en parlamentarisk fempartikommission, som grundligt går igenom allt det här. Det är den enda möjligheten att få slut på säpos övertramp. Tidigare har JO utrett, och justitieministern har då hänvisat till vad JO har sagt. Men det har ju inte hjälpt! Olagligheterna har fortsatt. Man kan naturligtvis också diskutera hur man skall kontrollera att inte säpo går vid sidan om fastställda lagar. Det är alltså två saker som krävs: dels att man tillsätter en fempartikommission som grundligt utreder registreringsverksamheten, dels att man får till stånd ordentliga kontrollåtgärder. Båda dessa åtgärder är nödvändiga från demokratisk synpunkt och från rättssäkerhetssynpunkt. Jag kan inte förstå varför vi inte skulle kunna vidta dessa åtgärder och kanske i fortsättningen slippa hela den här debatten.
Herr talman! Jag tycker att det är påfallande att Bertil Måbrink säger att det här äntligen måste utredas när det faktiskt aldrig tidigare förekommit så många samtidigt pågående utredningar som just nu. JK behandlar utredningen och är som det synes tämligen snart färdig med sitt utlåtande. Klagomålen över att säpos verksamhet inte utreds f. n. har därför inte någon som helst grund.
Herr talman! Jag är inte nöjd, justitieministern. Jag redogjorde i mitt första inlägg för vad som har hänt under årens lopp. Bl. a. är rikspolisstyrelsen med och utreder de här sakerna, och rikspolisstyrelsen är ju part i målet. Det kan väl ändå inte vara tillfredsställande att rikspolisstyrelsen skall utreda om dess egen verksamhet fungerar bra, om det förekommit några oegentligheter osv. Det innebär bara att oegentligheterna kommer att fortsätta. Genom att konsekvent vägra att tillsätta en parlamentarisk fempartikommission visar man att man inte har viljan att en gång för alla göra slut på dessa övertramp.

Herr talman! Daniel Tarschys har bett mig redogöra för hur jag ser på möjligheterna att fullfölja utgrävningarna på Helgeandsholmen i Stockholm och bevara de fynd som påträffats i samband med dessa utgrävningar. Fasta fornlämningar är skyddade enligt bestämmelser i lagen om fornminnen. Bestämmelserna innebär i korthet att ingen får förändra, ta bort eller skada fast fornlämning utan tillstånd. Sådant tillstånd meddelas av länsstyrelsen. En förutsättning för att exploatering av ett markområde med fasta fornlämningar skall medges är ofta att en arkeologisk utgrävning företas. Utgrävningen bekostas i allmänhet av exploatören. I fråga om den s.k. riksplan på Helgeandsholmen i Stockholm har byggnadsstyrelsen för riksdagens räkning ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen att få ta bort och undersöka kulturlagren i en omfattning som motsvarar hela underbyggnaden för ett planerat garage. Länsstyrelsen har bifallit ansökan. Enligt länsstyrelsens beslut skall kulturlagren undersökas ned till orörd mark. Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet utför undersökningen i samarbete med Stockholms stadsmuseum. Undersökningen bekostas av riksdagen. Ett beslut om undersökningarnas slutliga omfattning kan väntas först när man har kunnat kartlägga läge och omfattning av samtliga byggnader och kulturlager. Av min redogörelse framgår att frågan om utgrävningarnas omfattning och utsträckning i tiden i första hand är en fråga mellan riksdagen genom byggnadsstyrelsen i egenskap av exploatör och länsstyrelsen i samråd med Enligt vad jag har inhämtat har byggnadsstyrelsen angivit att utgrävningarna bör vara avslutade under våren 1979. F.n. pågår diskussioner mellan berörda parter om undersökningens omfattning. Utgrävningarna på Helgeandsholmen ger oss möjligheter att förbättra våra kunskaper om äldre svensk historia, särskilt tillkomsten och utvecklingen av landets huvudstad. Från kulturhistoriska och antikvariska utgångspunkter är det därför angeläget att utgrävningarna får fullföljas på ett sätt som gör det möjligt att utvinna så mycket som möjligt av den information som det aktuella markområdet innehåller. Vid utgrävningarna har bl.a. påträffats delar av den gamla stadsmuren från 1400-talet. Enligt vad jag har erfarit utförs f. n. genom byggnadsstyrelsens försorg en teknisk undersökning för att klarlägga förutsättningarna för att bevara denna mur. Vad gäller hantering och bevarande av fynd i övrigt från bl.a. utgrävningarna på Helgeandsholmen avser jag att föreslå regeringen att hos riksdagen lägga fram förslag om ökade resurser för historiska museet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tillhör dem som var emot beslutet i våras att flytta tillbaka till Helgeandsholmen, och jag hoppas egentligen innerst inne fortfarande att vi kan stanna kvar i det här huset. Men det är ett önskemål som jag får rikta till kollegerna här i kammaren. Det är riksdagens sak att bestämma var den vill hålla hus. Tydligen är det, enligt Jan-Erik Wikström, också riksdagens sak att bestämma hur länge utgrävningarna på Helgeandsholmen skall fortgå. Därför vill jag både till riksdagen och till regeringen, eftersom ansvarsförhållandena tycks vara splittrade, rikta den uppmaningen och förhoppningen att utgrävningarna får fortgå så länge att vi får full klarhet om vad det finns kvar på Helgeandsholmen. Det är ju väldigt intressanta fynd som har kommit i dagen, och därför är det mycket viktigt att utgrävningarna inte avbryts i förtid för att man skall hinna med ett uppgjort tidsschema. Dessutom hoppas jag att båda parter gör allt för att bevara allt som kan bevaras, antingen på platsen eller på något lämpligt museum. Jag ber återigen att få tacka för svaret.

Herr talman! Gudrun Sundström har frågat bostadsministern om hon överväger att ta initiativ till en lagstiftning som reglerar säkerheten vid brunnar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Nr 23 En allmän regel om säkerhet vid brunnar finns redan i allmänna Torsdagen den ordningsstadgan . I 5 § andra stycket föreskrivs att vid brunnar 26 oktober 1978 skall vidtas sådana skyddsanordningar som med hänsyn till platsens belägenhet och övriga omständigheter kan anses påkallade. Bestämmelsen gäller såväl i tätorter som på landsbygden. Tillämpningsområdet är inte begränsat till allmän plats utan avser även andra områden. Jag är väl medveten om att brunnar utgör stora olycksrisker för barn. Enligt samarbetskommittén mot barnolycksfall har de senaste sex åren ett 50-tal barn ramlat ner i brunnar utan säkerhetslock, i åtta fall med dödlig utgång. Kommittén har föreslagit regeringen att en utredning tillsätts rörande möjligheten att förse samtliga typer av brunnar med säkerhetslock. Kommitténs framställning har den 16 september 1977 överlämnats till barnolycksfallsutredningen. Olycksfallsstatistiken visar att säkerhetsförhållandena beträffande brunnar inte är tillfredsställande. Jag vill emellertid peka på att våra kunskaper om hur barnolyckor i detalj fördelas på olika olycksmiljöer och olyckstyper är bristfälliga. Barnolycksfallsutredningen beräknas kring årsskiftet lägga fram förslag om bl.a. registrering av barnolycksfall. Först därefter blir det möjligt att mer systematiskt vidta åtgärder för att minska eller eliminera olycksrisker. Från bostadsministern har jag inhämtat att bostadsdepartementet fortlöpande studerar olycksmiljöer och olyckstyper som har samband med utformningen av bostäder och annan bebyggelse och att hon ämnar ta de initiativ som befinns nödvändiga. Ordningsstadgeutredningen har i uppdrag att se över allmänna ordningsstadgan. Översynen är främst av lagteknisk karaktär. Utredningsuppdraget är emellertid så utformat att jag utgår från att utredningen kommer att överväga frågan om bestämmelserna i stadgan behöver ändras för att risker för olycksfall i samband med brunnar skall kunna undvikas. Några särskilda initiativ till lagstiftning anser jag f. n. därför inte nödvändiga.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

Just av denna orsak har jag ställt min fråga. Jag har på nära håll i min hemkommun och på andra platser observerat att brunnar står öppna. Det är mycket lockande för barn att vistas och klättra i dessa brunnar. Även trafiken omkring dem medför att barnen befinner sig i en farlig miljö. Vi har ju i detta land en samarbetskommitté mot barnolycksfall. Den har varit mycket verksam när det gällt att få ut en allmän information om de faror som barn kan utsättas för. Kommittén har också påpekat för olika myndig 17 heter att man måste förändra barns omgivning om man skall kunna åstadkomma en tryggare tillvaro för dem. Jag skulle faktiskt önska att våra planerare ute i kommunerna och även inom regeringen med större allvar tog upp barnens utsatta situation till behandling så att inte byråkratiseringen förhindrar initiativ i denna fråga. Såsom statsrådet nämnde har många olycksfall med barn inträffat. Senast läste jag i tidningen en artikel om en nioårig pojke, som ramlade ner i en tre meter djup brunn. Han satt fastklämd i två och en halv timmar. Man kan förstå vilka ångestkänslor ett sådant barn utsätts för. De finns säkerligen kvar för all framtid inom denne pojke. Lyckligtvis blev det inget dödsfall med anledning av denna olycka. Men såsom statsrådet sade har åtta barn förolyckats genom att ramla ner i brunnar. Det är, herr statsråd, tragedier, som vi aldrig kan reparera. Därför är detta allvarliga saker. Jag noterar med tacksamhet att statsrådet förklarar att han är intresserad av denna fråga och att barnolycksfallsutredningen skall komma under regeringens syn. Jag hoppas att detta medför en framgång för mina strävanden i detta ärende.

Herr talman! Jag vill utöver svaret ge litet dagsfärsk information som ansluter till de synpunkter Gudrun Sundström framförde. Det är utan tvivel så att informationsfrågan är väldigt viktig, och det kan därför vara värt att notera att vi efter nyår har att räkna med en ny publikation från Svenska vattenoch avloppsverksföreningen som ger råd om utformning och skötsel av bl.a. brunnar. I den nya byggnormens VA-del, som kommer under våren 1979, ingår också krav på låsbara lock på brunnar inom tomtmark. Självfallet måste man även beakta det som fru Sundström anförde, nämligen risken för en byråkrati i samband med att man reglerar dessa frågor. Den risken finns med tanke på att det varje år tillkommer ungefär 120 000 nya brunnar i samband med bebyggelse och planläggning, men allvaret i de frågor det här gäller skall icke på något sätt förringas.
Herr talman! Enligt uppifter finns det i Norge en särskild s.k. brunnslag, i vilken man reglerar den här säkerheten. Jag tror att det skulle vara möjligt att även i vårt land ta ett liknande initiativ som skulle tillförsäkra lekande barn en större trygghet.
Herr talman! Norrmännen har förvisso en särskild lag om brunnar. Huruvida en sådan är nödvändig också i vårt land tycker jag man får bedöma sedan ordningsstadgeutredningen har övervägt frågan. Jag sade i svaret att jag utgår från att utredningen kommer att göra det, och ja, kan förstärka detta med att säga att jag har förvissat mig om att så kommer att ske.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om regeringen avser att sätta in några extra åtgärder för att söka förhindra att barkborreangreppen ytterligare sprider sig i de delar av Värmland som blivit värst utsatta. De omfattande angreppen av granbarkborre i Sydoch Mellansverige utlöstes i samband med stormfällningar i slutet av 1960-talet. Sedan dess har en avsevärd mängd granskog dödats eller avverkats i samband med bekämpningsåtgärder. Värst drabbade har skogarna i Värmland varit. Enligt skogsvårdslagen är skogsägarna skyldiga att vidta bekämpningsåtgärder vid insektsangrepp av den stora omfattning det här är fråga om. Men aldrig så omfattande bekämpningsinsatser kan vara verkningslösa, om inte förebyggande åtgärder vidtas kontinuerligt för att hålla tillbaka mängden skadeinsekter som normalt finns i skogarna. fr.o.m. i år gäller därför nya av riksdagen beslutade bestämmelser om förebyggande åtgärder mot härjning av barkborrar. Ett omfattande bekämpningsarbete har utförts under hela 1970-talet. För detta ändamål har regeringen hittills ställt sammanlagt 34 milj.kr. till skogsägarnas förfogande. Problemet med bekämpningsåtgärderna har emellertid varit att insektsforskarna har varit osäkra om hur åtgärderna bäst bör utföras. I samarbete med forskare från Norge har man i somras prövat en ny bekämpningsmetod som bl.a. innebär att särskilda lockämnen används. Enligt vad jag har erfarit är förhoppningarna stora om att denna metod skall kunna lösa problemen i varje fall delvis. Dessutom fordras en helhjärtad insats av skogsvårdsstyrelser och alla skogsägare i berörda områden. Det är för tidigt att nu uttala sig om särskilda insatser från regeringens sida mot de nu aktuella insektsangreppen. Omfattningen av nästa års bekämpningsbehov och därmed behovet av statligt stöd kan nämligen inte bedömas förrän den pågående, av staten bekostade inventeringen har slutförts och värderats.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Enlund för svaret på min fråga, som kom att bli det första frågesvar som den nye jordbruksministern lämnade. Jag tror dock att svaret kommer att tas emot med besvikelse av framför allt skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län, en skogsvårdsstyrelse som anser sig redan nu behöva 14,5 milj.kr. för att kunna genomföra effektiva bekämpningsåtgärder. Det råder inte längre några delade meningar om huruvida norra Värmland är att betrakta som ett katastrofområde eller inte. Förklara Nordvärmland som katastrofområde och kalhugg hela området, krävdes för en tid sedan vid en uppvaktning hos skogsvårdsstyrelsen. Efter det att jag ställt frågan, har jag haft anledning att på ort och ställe konstatera förödelsen. På en sträcka av närmare sju mil kan man se milslånga stråk av brun, död granskog. Ibland står de döda träden som öar i en skog som fortfarande växer. Alla är eniga om att vidtas det inte nu kraftfulla åtgärder, så hotas stora delar av den värmländska granskogen av att dödas av granbarkborren, med långsiktiga problem både för den enskilde och för det allmänna. Jag har ställt den här frågan mot bakgrund av det som skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län skriver i denna promemoria. Jag hinner här bara återge deras resursbehov utan att gå in på vilka åtgärder som erfordras. Resursbehovet belöper sig till inte mindre än 14,5 milj.kr. Mellan 4 000 och 5000 markägare måste kontaktas och instrueras genom direkta besök på fastigheten. För att klara den uppgiften har skogsvårdsstyrelsen uppgett att 30 man med minst förmans kompetens måste anställas under en tid av tio månader. 100 kontaktmän måste anställas på deltid, och för varje dag som flyginventeringen pågår upptäcks nya områden som snabbt måste kalavverkas. Jag anser att jordbruksministerns svar här inte på något sätt skapar de ekonomiska förutsättningar som behövs för att genomföra en brett upplagd bekämpning. Detta vill jag beklaga, eftersom dessa medel behövs redan i nuläget.
Herr talman! Det råder säkerligen inga delade meningar mellan Gunnar Olsson och mig när det gäller kravet på åtgärder mot insektsangreppen. Även jag har på ort och ställe sett problemen och förstår deras innebörd. Men för dagen kan vi inte säga mer än att vi måste bedöma omfattningen av bekämpningsbehovet för nästa år sedan vi gjort inventeringen och slutvärderat den.
Herr talman! Det resursbehov som skogsvårdsstyrelsen här angivit, 14,5 milj.kr., gäller ju arbeten som redan nu skall sättas i gång. Jag nämnde besöken hos mellan 4 000 och 5 000 markägare, och jag nämnde de övriga insatser som måste göras nu i samband med inventeringen. Detta är arbeten som måste ske omedelbart. Det är bekämpningsåtgärder som också ger sysselsättning. Jag förstår inte hur skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län skall kunna klara dessa uppgifter om inte regeringen är beredd att redan i nuläget sätta in extra åtgärder. Det är nu dessa pengar behövs.
Herr talman! Skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län har ännu inte gjort någon framställning till regeringen, och en sådan kan man inte göra förrän man slutfört den inventering jag har nämnt tidigare.
Herr talman! Om jag till jordbruksministern överlämnar denna promemoria med dessa anslagsäskanden, då finns det svart på vitt på att dessa pengar behövs, och då kanske det finns möjligheter att gå in redan nu och sätta till medel. Detta är en sammanställning skogsvårdsstyrelsen gjort. Av denna framgår att det inte är tilltaget i överkant. Vad som redovisas behövs för att klara problemen.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att se till att förbudet mot att använda DDT i skogsbruket efterlevs. Användningen av bekämpningsmedel, däribland DDT, regleras i lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. För att få användas måste ett bekämpningsmedel vara registrerat hos produktkontrollnämnden. År 1975 förbjöds all fortsatt användning av DDT som bekämpningsmedel. Om någon bryter mot förbudet skall åtgärder självfallet vidtas på samma sätt som när det gäller brott mot all annan lagstiftning. Enligt vad jag erfarit pågår också i något fall polisutredning i anledning av påstådd användning av DDT. Det är naturligtvis angeläget att en effektiv tillsyn kan upprätthållas över efterlevnaden av de föreskrifter som reglerar användningen av hälsooch miljöfarliga varor. För den centrala tillsynen svarar i första hand naturvårdsverket, yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. På regional och lokal nivå har bl.a. länsstyrelserna och hälsovårdsnämnderna viktiga uppgifter i tillsynsarbetet. Jag utgår från att berörda tillsynsorgan har sin uppmärksamhet riktad på bl.a. den fråga som Ove Karlsson har tagit upp och att åtgärder omedelbart vidtas om misstanke uppkommer om att någon bryter mot förbudet att använda DDT.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
När det under senare tid börjat komma uppgifter om att det ändå används DDT - det allvarligaste fallet inträffade för några veckor sedan i Värnamo trakten — tycker jag det är mycket oroande. När man smygvägen försöker återinföra ett förbjudet preparat tycker jag att vi måste reagera. Då är det verkligen farligt för dem som arbetar med det och på så sätt utsätts för fara utan att kunna skydda sig mot den. Krav har också börjat komma om att DDT på nytt borde släppas fritt för att man på så sätt skulle komma till rätta med insektsskador i skogen. Det oroar mig också mycket. Eftersom det förekommer försök till överträdelser är tiden uppenbarligen inte mogen att frisläppa preparatet. Det vore bra om jordbruksministern verkligen säger ifrån i den här frågan. Allt tyder på att vissa människor har så dåligt omdöme att de är beredda att utsätta arbetare för faran av DDT-behandlade plantor utan att upplysa om att det är sådana man hanterar och heller då inte upplysa om vilka skyddsåtgärder man bör vidta. Den som hanterar dessa plantor kan ju inte heller genom egna initiativ vidta åtgärder för att skydda sig. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han delar min uppfattning att bara misstanken om försök att använda DDT i skogsbruket smygvägen är tillräcklig för att under lång tid framåt kunna avfärda alla försök att återinföra DDT i skogsbruket.

Herr talman! Uppenbart är att det krävs ytterligare påpekanden när det gäller tillsynsfrågan, eftersom överträdelser sker och tillsynsmyndigheten inte klarar av att kontrollera i tillräcklig utsträckning. Därför hoppas jag att man också i från tillsynshåll är beredd att verkligen följa upp dessa frågor så att inga överträdelser i fortsättningen sker.

Herr talman! Mats Hellström har frågat mig på vilket sätt jag avser medverka till att den av riksdagen uppsatta målsättningen för barnomsorgens utbyggnad skall kunna förverkligas. Genom en särskild enkät som gjorts av den statliga planeringsgruppen för barnomsorg i samarbete med Svenska kommunförbundet under augustiseptember i år har uppgifter insamlats om facknämndernas nu uppgjorda planer för barnomsorgsutbyggnaden. Enkäten visar att facknämndernas planer innebär att ca 89 000 daghemsplatser och 39 000 fritidshemsplatser beräknas tillkomma under femårsperioden. För de första tre åren av planeringsperioden överensstämmer utbyggnaden av daghem med överenskommelsen med kommunerna. Däremot understiger utbyggnaden av fritidshem den överenskomna utbyggnaden med 6 000 platser för den första treårsperioden. Utöver överenskommelsen beräknas drygt 18 000 platser i familjedaghem tillkomma under samma treårsperiod. Enligt min mening är det nödvändigt att den av riksdagen i samförstånd med Kommunförbundet uttalade målsättningen för barnomsorgens utbyggnad uppfylls. Målet måste vara att alla barn har en trygg omvårdnad när föräldrarna förvärvsarbetar och att de får den stimulans till utveckling som förskolan kan ge. Bristen på daghemsplatser är också ett av de väsentligaste hindren för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det pågår f. n. ett arbete inom regeringskansliet för att analysera utbyggnaden av barnomsorgen, statsbidragssystemet m.m. Jag har även för avsikt att jämsides härmed inbjuda Svenska kommunförbundet till överläggningar om barnomsorgens utbyggnad.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Som framgår av svaret visar de färskaste kommunplanerna att man inte kommer att nå målet 100 000 daghemsplatser och 5 000 fritidshemsplatser om man inte går utöver de planer som kommunerna f.n. arbetar med. Särskilt allvarligt kan detta kanske sägas vara på fritidshemssidan, där man inte hunnit med i utbyggnadstakten, som socialministern redovisade. Om jag inte är fel underrättad är det dessutom på det sättet att de färskaste planerna innebär en svag nedrevidering fram till 1981 av det som man bedömde skulle kunna klaras för bara något halvår eller något år sedan. Det skulle alltså för fritidshemmens del se ännu sämre ut än det gjorde för en tid sedan. Det är klart att detta är extra viktigt. Jag tror att det här kommer att bli en av 1980-talets stora frågor inom barnoch familjepolitiken, därför att det är nu många föräldrar som får plats för sina barn på daghem och som sedan kommer att önska plats på fritidshem för barnen när dessa fyllt sju år. Trycket på fritidshemmen ökar ju i takt med att daghemsutbyggnaden ökar och därmed allt fler föräldrar kan vara kvar ute på arbetsmarknaden och inte vill tvingas avbryta sina arbeten när barnen fyller sju år. Eftersläpningen på fritidsherassidan är alltså, tror jag, en av de stora frågorna inför 1980-talet, och där är läget sämre än på daghemssidan, även om det inte heller på daghemssidan är så att man kommer att uppnå målen. Jag menar att vi har förlorat dyrbar tid. Den förre socialministern var utomordentligt passiv i dessa frågor. Vi fick från socialdemokraternas sida gång på gång här i kammaren peka på att sedan denna planering startade vet vi vilka kommuner som släpar efter. Vi har sagt att regeringen har ett ansvar för att tillsammans med Kommunförbundet ta upp diskussioner med dessa kommuner, som vi alltså vet vilka de är. Och om man ser på de planer som kommunerna har lagt fram sedan lagstiftningen kom till kan man mycket grovt uppdela de eftersläpande kommunerna i två grupper. Av tidsskäl gör jag uppdelningen i två grupper — man kan också göra en finare uppdelning. För det första är det, kan man säga, glesbygdskommuner och några andra kommuner som har utomordentligt stora ekonomiska och andra svårigheter och utan tvivel har en väldigt besvärlig situation när det gäller att klara saken. För det andra är det kommuner som inte kan sägas skilja sig näringsgeografiskt eller på annat sätt ekonomiskt från sina grannar men där den politiska viljan helt enkelt saknas, trots riksdagens och Kommunförbundets beslut. I fråga om den första gruppen menar vi socialdemokrater, i vårt barnoch familjepolitiska program, att man nu bör överväga ett glesbygdsstöd i någon form inom förskolans ram. I fråga om den andra gruppen måste regeringen och Kommunförbundet ta upp diskussioner och peka på att om inte förbättringar kommer till stånd är det nödvändigt att regeringen överväger en tvingande lagstiftning. Tvingande lagstiftning kan ha svagheter, men kommunerna måste ha klart för sig att om de kommuner som släpar efter nu och saknar politisk vilja, inte klarar uppgiften, så måste regeringen införa tvingande lagstiftning. Detta bör kommunerna få klart för sig. Jag vill, eftersom min talartid är slut, fråga socialministern om han i de överläggningar, som han avser att hålla med Svenska kommunförbundet, ämnar föra in frågan om hur man skall närma sig de kommuner, där politisk vilja uppenbart saknas, och diskutera hur dessa kommuner skall förbättra sitt läge på området.
Herr talman! Jag vill påminna om att den här överenskommelsen mellan staten och Kommunförbundet representerar en delvis ny metodik för att påverka kommunerna, som vi också har sett på andra områden, och som påbörjades av den socialdemokratiska regeringen. Detta är naturligtvis ett testfall. Vi får se om denna metodik fungerar, alltså att staten och Kommunförbundet träffar en överenskommelse där Kommunförbundet åtar sig att påverka kommunerna om staten uppfyller vissa villkor. I detta fall har staten uppfyllt sin del; vi har infört det nya statsbidragssystem som ingick i överenskommelsen. Det innefattar också bl.a. en successiv höjning av statsbidragen med hänsyn till personalkostnaderna. Frågan är då om kommunerna uppfyller sin del. Vi kan konstatera att när det gäller daghemmen har man för de första tre åren uppfyllt sin del. När det gäller de två år som är kvar ligger man under planeringen, och det är oroande. Vi kan ändå se att utbyggnaden enligt planerna har ökat något på sista tiden. Jag håller helt med Mats Hellström om att utvecklingen beträffande fritidshemmen är mer oroande. Jag vill än en gång understryka att det är nödvändigt att planerna hålls. Det är ett glädjande faktum att det finns en bred enighet om den saken här i kammaren, och den enigheten bör väl också avspegla sig i kommunerna. När det gäller överläggningarna är det självklart att man bl.a. måste diskutera vad man skall göra i den mån planerna inte hålls.
Herr talman! Jag vill bara som en kommentar till det senaste säga att eftersläpningen i planerna framöver på daghemsoch fritidshemssidan inte är jämnt spridd över landet. Tvärtom har planerna visat att de kommuner som är bäst ställda i fråga om daghem också är de som bygger ut mest för framtiden, medan de som ligger sämst till bygger ut minst. Riskerna är alltså stora för att klyftorna ökar. Jag hoppas att socialministern tar upp även detta med Kommunförbundet. Jag är glad över att socialministern är beredd, till skillnad från den förre socialministern, att gå in och diskutera med Kommunförbundet kommun för kommun, hur man kan tackla de kommuner som uppenbart saknar politisk vilja och där det alltså inte är fråga om en ekonomisk situation som gör det orimligt. Från socialdemokratisk sida menar vi att man där måste överväga ett glesbygdsstöd i någon form inom förskolans ram. Jag vill också fråga socialministern när han avser att redovisa resultatet av överläggningarna med Kommunförbundet inför riksdagen. Skall någonting ske fram till 1981 är det ganska bråttom. Vi socialdemokrater har också föreslagit att man skall öka statsbidragskostnaderna så man täcker personalkostnaderna — alltså tre fjärdedelar av de totala kostnaderna — i samband med den totala översynen av de ekonomiska relationerna mellan stat och kommun i den kommunalekonomiska utredningen. Den frågan är också viktig att ta upp när man diskuterar hur man kan påverka kommunerna att uppnå de målsättningar som riksdagen och Kommunförbundet har ställt upp.

Herr talman! När det gäller den sista frågan vill jag bara säga att vi avser att ta upp överläggningarna relativt snart i höst och att de naturligtvis måste bedrivas med skyndsamhet. När det blir tillfälle att redovisa dem för riksdagen är för tidigt att säga nu. Men självklart är att det måste ske i sådan tid att man kan påverka fullföljandet av planerna. När det slutligen gäller vad diskussionerna skall innehålla, är det självklart att man måste se inte bara på rikssiffrorna utan också på vad som ligger bakom dessa i olika kommuner. Möjligen till skillnad från Mats Hellström tycker jag inte det är något problem att klyftorna mellan kommunerna ökar — att några bygger ut snabbare är bara bra. Men ett problem är att man på vissa håll släpar efter.
Herr talman! Det måste väl ändå vara ett socialt problem att klyftorna ökar, dvs. att tillgången till barnomsorg blir allt ojämnare fördelad över landet. Men det är bra om den nya regeringen, till skillnad från den förra, tar upp konkreta diskussioner med Kommunförbundet. Såvitt jag har kunnat förstå av de redogörelser som vi under stora svårigheter har lyckats pressa fram här i riksdagen förde den tidigare regeringen inga konkreta resonemang om läget i de olika kommunerna, utan det var på ett mycket allmänt plan man diskuterade prognoser för framtiden. Det är nödvändigt att nu ta itu med två saker: man skall dels stötta de kommuner, särskilt i glesbygden, som faktiskt har stora svårigheter att med nuvarande ekonomiska ramar klara en utbyggnad av barnomsorgen, dels ta upp en politisk diskussion med de kommuner som måste få klart för sig att om de enbart på grund av bristande politisk vilja, till skillnad från sina grannkommuner, låter bli att bygga ut daghem och fritidshem, så riskerar de därmed att man nödgas införa en tvingande lagstiftning. En sådan lagstiftning har kanske inte den smidighet som den nuvarande överenskommelsen har, men den kan bli nödvändig i ett läge där experimentet med en överenskommelse inte lyckas.

Herr talman! Gårdagens debatt handlade i stor utsträckning om näringspolitik och regionaloch arbetsmarknadspolitik, och naturligtvis kommer även dagens debatt att domineras av dessa frågor. En aktiv statlig näringspolitik är en central politisk fråga, om man skall främja den industriella utvecklingen och åstadkomma full sysselsättning. Till detta krävs en aktiv och samordnad planering från samhällets sida. Sysselsättningspolitiken har under den borgerliga regeringens tvååriga styre gått i baklås, inte minst på grund av Åslingdoktrinens tro på att de fria marknadskrafterna själva kan lösa problemen. Samma förhållande är det inom regionaloch arbetsmarknadspolitiken. Branschkriser och krisorter har varit ett stående tema. Låt vara att vi har haft en långvarig internationell lågkonjunktur, men den politiska handlingsförlamningen har förvärrat situationen. Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin har minskat totalt i landet med 100 000 arbetstillfällen. Nu råder det undersysselsättning inte enbart i de så att säga industrisvaga regionerna, utan följden har blivit att de industrialiserade områdena drabbas i betydande grad. Västmanlands län tillhör de hårdast drabbade. Vårt län är landets mest industrialiserade. 40 96 av de förvärvsarbetande återfinns i tillverkningsindustrier. Motsvarande rikssiffra är 20 96. Nu präglas länet av de allra största flyttningsförlusterna i landet, och antalet arbetstill fällen hos våra bärande industrier har minskat betydligt. Oftast har det skett via s.k. naturlig avgång och har sålunda inte varit föremål för massmedias insyn och omtanke. Gruvoch strukturfrågorna inom hela järnhanteringen har medfört svårigheter även för stora delar av länets verkstadsindustri, vars produktresurser ger service åt länets övriga järnoch stålhantering. Som en följd av den pågående omstruktureringen inom den svenska industrin har vårt län under de senaste åren förlorat över 9 000 personer i nettoflyttning, varav en relativt stor del är ungdom. Under de senaste åren har antalet arbetssökande i länet ökat med 40 96, och av dessa är flertalet ungdomar. Den framtida utvecklingen pekar tyvärr på en fortsatt utflyttning, enär det inte finns tillräckligt många sysselsättningstillfällen. Våra länsmyndigheter har i många sammanhang till såväl regering som centrala ämbetsverk framfört målinriktade förslag till åtgärder. Låt mig, herr talman, få tona fram några av tankegångarna: Regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska insatser måste i första hand inriktas på länets stålorter: Hallstahammar, Surahammar, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. Till denna kategori bör även Köping räknas. Utvecklingen i den norra länsregionen, Salaregionen — som också omfattar Heby — bör noggrant följas. Även utvecklingen i regioncentrumet Västerås är på sikt oroande. När det gäller tillämpningsvillkor för statligt lokaliseringsstöd tillhör Fagerstaoch Salaregionen den s.k. grå zonen. Det finns sakskäl som talar för att stödet, till dess en positiv utveckling åstadkommes, bör utformas enligt de villkor som gäller inom det inre stödområdet. Detta bör i första hand gälla Fagerstaregionen. Av de kommuner som ligger utanför den s.k. grå zonen har länsstyrelsen i en hemställan till industriministern den 21 juni 1978 anfört att det är ytterst angeläget att Hallstahammar jämställs med kommun inom gränsområde till allmänt stödområde. Tyvärr har vi icke fått något svar på denna framställan. De synpunkter och åtgärdspaket som länsstyrelsen framfört i rapporten Regional utvärdering av stålindustrins framtida utveckling, som tillkom på direkt uppdrag av regeringen, äger fortfarande tillämpning i alla delar. När den nu malmbaserade ämnestillverkningen av kolstål upphör vid Fagersta AB, vore det ytterst olyckligt om gruvdriften vid Bäckegruvan nedlades. Ekonomiska resurser bör, om framställning härom föreligger, ställas till förfogande för att möjliggöra aktualiserade prospekteringsarbeten. Det är en svaghet av den borgerliga regeringen att inte ha kunnat diskutera samordningsfrågorna med de mellansvenska specialstålsföretagen. En samverkan mellan företagen i vad avser råjärnsproduktion skulle skapa förutsättningar för ett metallurgiskt centrum för specialstålindustrin i Spännarhyttan i Norberg. Därmed skulle också fortsatt gruvdrift i de mellansvenska gruvorna möjliggöras. Vi hoppas också på en samordning av de mindre handelsstålverken och hoppas att den sker på sådant sätt att den garanterar anställningstrygghet och bevarande av sysselsättning på berörda orter. I vad mån folkpartiregeringen kommer att bryta upp från Åslingdoktrinen återstår att se. För oss socialdemokrater framstår det som nödvändigt för att man skall kunna lösa t.ex. Västmanlands läns problem. Det är angeläget att även de mindre företagen kan få nödvändiga resurser för att möjliggöra en intensifierad produktutveckling. Därför är det väsentligt att utvecklingsfonderna i länen utbyggs, inte minst i Västmanlands län. I vårt län ligger AB Asea-Atom som har en särskild kompetens i vad gäller utvecklingen av kärnkraft för såväl elproduktion som värmeproduktion. När vi nu synes få en energipolitik i vårt land, bör det finnas en chans att tillvarata detta företags utvecklingsmöjligheter och därmed också skapa ett betydande antal arbetstillfällen för andra företag i länet och landet i övrigt. Här bör skapas ekonomiska resurser, så att forskningen om alternativa energikällor kan utvecklas. Företagen i Västmanland har resurserna. Nedläggningen av F 1 i Västerås — om den nu aktualiseras — oroar oss, ty en nedläggning skulle få betydande konsekvenser för länet som helhet. En nedläggning innebär att vårt län skulle bli det enda länet i riket utan militärt fredsförband. Det vore naturligare att lokalisera annan statlig verksamhet till länet än att i nuvarande situation göra indragningar. Detta blev en mörk bild av sysselsättningsläget i mitt hemlän. Tyvärr är situationen sådan. Naturligtvis finns det företag och enstaka branscher som kan beskrivas i ett ljusare tonläge, men det behövs i dag kraftfulla samhälleliga insatser för att utveckla svensk industri, i stället för den form av avveckling som vi hittills fått uppleva. Kommunerna i vårt län har av tradition ett ensidigt näringsliv och på många av våra industriorter är man beroende av enstaka större företag — det är en av orsakerna till dagens hårda verklighet. Herr talman! Det är därför som vi kräver ökade samhälleliga insatser för att bemästra dagens situation.

Herr talman! Ett öppet samhälle med fria människor är en grundläggande förutsättning för en funktionsduglig demokrati, dvs. en demokrati som i varje läge strävar efter att med gemensamma krafter bygga ett allt mänskligare samhälle. Detta samhälle måste för den enskilda människan betyda frihet, trygghet och rättvisa inom den totala samhällsgemenskapen. Människan får inte bara lovas utan måste själv uppleva sig stå i centrum för samhällets skilda aktiviteter. Människan kan aldrig vara till för samhället, utan samhället är i varje situation till för människan. Detta gäller inte människorna som ett odefinierbart kollektiv, utan som enskilda individer. Varje människas unika resurser skapar speciella förutsättningar och möjligheter. I stället för att förkväva är det samhällets uppgift att stimulera till utveckling av varje människas djupt personliga särdrag. Detta garanterar både äkthet och mångfald, som leder till ett personligt målmedvetet engagemang i skilda aktiviteter för uppbyggnad och utveckling inom den totala samhällsgemenskapen. Varje samhälle i utveckling måste ständigt vara på vakt mot kallhamrad teknokrati och byråkratiskt manipulerande. Ingen har rätt att göra sig bred på den andres bekostnad. Samhällsapparaten får aldrig bli ett egenvärde, utan den har endast en uppgift så länge den fungerar som människans tjänare. Samhället är vi själva tillsammans och inte något främmande och opreciserat. Därför krävs det av medborgarna att både kunna styra och kontrollera vår samhällsapparat i dess helhet. Demokratiseringen av vårt samhälle har växt fram steg för steg, oftast under hårt motstånd från konservativa grupper, både till höger och till vänster. Motståndet har haft mera att göra med gruppegoistiskt tänkande i den aktuella situationen än med idépolitisk konsekvens. Detta är inte enbart historia, utan har sin högaktuella tillämpning i dagsläget. Detta gäller främst den pågående demokratiseringsprocessen på kommunoch landstingsplanen. Här gäller det att föra besluten närmare medborgarna för påverkan och avgörande. På regional nivå har vi i Sverige ett dubbelkommando i den offentliga beslutsprocessen som i övrigt saknas, både på lokaloch på riksnivå. Det är ett i grunden föråldrat system att statsmakten måste utöva sin makt och myndighet genom länsstyrelsen och att folket får besluta i vissa frågor genora landstingen. Här krävs äntligen ett radikalt nytänkande utan ständiga förhalningar. Nödvändigt är att den regionala beslutanderätten förläggs till de folkvalda landstingen. Det är medborgarna i den egna regionen som direkt skall kunna påverka och kontrollera utveckling och beslut. Genom de allmänna valen kan människorna inom respektive region då direkt påverka och utkräva ansvar. Detta är självklarheter på både lokaloch riksnivå, men är det tyvärr inte på det regionala planet och måste därför nödvändigtvis snarast bli det. Ett första steg är att överflytta länsplaneringen i dess helhet från länsstyrelsen till landstingen. Länsdemokratikommitténs förslag att endast överflytta beslutanderätten över länsplaneringen till landstingen, samtidigt som länsstyrelsen skall fortsätta att svara för planens utarbetande, är en högst tvivelaktig lösning, ur både principiell och praktisk synpunkt. Länsstyrelsen i sin nuvarande form som statsmaktens förlängda arm ner på länsplanet har helt enkelt inget existensberättigande i vår direkt medborgarförankrade demokratiska beslutsprocess. En del av de uppgifter som nu åvilar länsstyrelsen och som givetvis bör ligga kvar på regional nivå kan med fördel överföras till landstingen och vissa andra uppgifter kan direkt överföras till lokal nivå på så sätt att kommunerna själva får utöva tillsyn och beslutanderätt. Några andra enheter som t.ex. skatteoch rättsväsendet bör bli självständiga förvaltningar. Detta har påbörjats genom de regionala domstolarnas samordning i fristående förvaltningsdomstolar, länsrätterna, som beräknas komma att förverkligas från den 1 juli 1979. En annan viktig regionalpolitisk fråga var företagarföreningarnas förvandling till utvecklingsfonder samtidigt som de överfördes från länsstyrelsen till landstingen den 1 juli 1978. Länsdemokratin måste i sin helhet förverkligas och får inte bli någon halvmesyr bara för att länsstyrelsernas landshövdingestolar skall räddas som lämpliga utnämningsobjekt. Det öppna samhällets demokrati kräver också fria människor. Det gäller ett samhälle som ger möjligheter och skapar förutsättningar för utveckling av de personliga resurserna. Samtidigt måste vi konstatera att tiotusentals människor i Sverige årligen förslavas av drogkonsumtion i olika former och att mer än 16 personer dagligen dör på grund av detta. Här krävs det att kunna skapa mening i meningslösheten så att människan har möjlighet att bearbeta den egna situationen i stället för att tillgripa drogflykten. Ingen som börjar med alkohol eller annan narkotika gör det för att själv bli beroende. Den vanliga kommentaren är ju att det bara är de andra som hamnar i ett kroniskt drogberoende, men själv kommer jag naturligtvis att klara min normala drogkonsumtion — även om den i själva verket är starkt stigande för att tillfredsställa den driftsmässiga önskan om verklighetsflykt. För den drogberoende har den mänskliga friheten blivit helt verklighetsfrämmande. Därför krävs verkningsfulla åtgärder från varje samhälle som är socialt medvetet för att komma till rätta med de tilltagande drogskadorna med det åtföljande mänskliga lidandet. Detta kan endast ske genom att man tränger tillbaka den totala alkoholkonsumtionen, samtidigt som narkotikakonsumtionen måste helt stoppas, och detta innan etablissemanget kommer i samma beroendeställning till narkotikan som det redan är i alkoholfrågan. Här krävs bl. a, höjd alkoholbeskattning, reklamstopp och inköpsregistrering för att det skall bli möjligt att fortsätta den minskning av den totala alkoholkonsumtionen som mellanölets slopande den I juli förra året innebar. Den legalisering av smålangning av narkotika som nu sker kan inte få fortsätta om vi menar allvar med narkotikabekämpningen. Kriminalvårdsanstalterna måste i sin helhet göras drogfria. Drogmissbrukaren skall inte stämplas som vare sig ett fysiskt eller ett psykiskt sjukdomsfall. Den drogberoende skall helt enkelt avgiftas och rehabiliteras från sin missbrukssituation. Här krävs också vårdskyldighet om man inte är motiverad för ett frivilligt vårdprogram. Ett samhällssystem som låter människor droga sig till döds utan att ingripa är i stark social förruttnelse. Av fria människor i ett öppet välfärdssamhälle krävs även global solidaritet. Vårt bistånd till den fattiga världen måste växa och får inte stagnera. Vi har ingen rätt att uppträda som självupptagna egoister i världens kornbod. I stället för att ta för sig i överflöd gäller det att dela med sig till de fattiga och svältande människorna i vår värld. U-landsbiståndets omfattning under senare år har ständigt ökat och överstiger nu 1 96 av BNP, trots att vi levt i ett kärvt ekonomiskt klimat. Självklart är att biståndsverksamheten inte får vara någon form av konjunkturregulator. Utvecklingsbiståndet bör riktas mot de fattigaste länderna, dels i form av katastrofhjälp, dels i form av biståndsprojekt som hjälp till självhjälp. Satsningarna på de olika ideella organisationernas utvecklingsprojekt i u-länderna är värdefulla och bör från statens sida utvecklas. För att hålla diskussionen kring u-landsbiståndet levande krävs informationssatsningar i massmedia, även på lyckade biståndsprojekt, gärna sådana som genomförs i samarbete med skilda ideella organisationer. Herr talman! Jag har här uppehållit mig kring temat ”Det öppna samhället med fria människor i solidarisk gemenskap”. För det första: Nödvändigt är att den regionala samhällsutvecklingen i sin helhet blir medborgarstyrd och utvecklas till en fullständig länsdemokrati. För det andra: De tilltagande drogskadorna måste av ett socialt ansvarsmedvetet samhälle resolut bemötas genom att den totala drogkonsumtionen kraftigt trängs tillbaka. För det tredje: Solidariteten får inte göra halt vid vårt lands gränser utan den måste vara global i vår föränderliga värld, där biståndsprojekten är nödvändiga pusselbitar i u-ländernas utvecklingsprogram.

Herr talman! Stora delar av svenska folket anser att priserna har stigit för mycket under de senaste åren. Både LO och TCO har givit uttryck för det i sina samtal med den nya regeringen. Det är naturligtvis främst det samlade prisläget som man bör mäta, men det kan också finnas skäl att mäta enstaka utgifters stegring för hushållen, därför att det ger en bättre bild av trycket på olika grupper i befolkningen. Under januari-september 1977 steg livsmedelspriserna med 17 96. Sett i förhållande till de relativt måttliga lönejusteringarna 1978 ger detta bakgrunden till oerhört många hushålls bekymmer. Men nu säger man från borgerligt håll med tröst och kanske inte så lite stolthet i rösten, att under 1978 har livsmedelpriserna endast stigit med 4 96. Det är naturligtvis bra att prisökningen har minskat, men kvar står ändock att konsumtionsmöjligheterna inte har ökat. Därför måste vi slå fast att en stimulans som ger ökat konsumtionsutrymme och ökade möjligheter för barnfamiljerna är på sin plats på kort sikt. Vi bör snarast möjligt få en rejäl ökning av barnbidragen på kort sikt — alltså gärna en engångsökning. Men vad som alltför sällan uppmärksammas är hushållens stora ökning av kostnaderna för offentliga tjänster, ofta i borgerligt styrda kommuner och landsting. Nära en femtedel av höjningarna av konsumentprisindex under de första nio månaderna 1978 utgörs av ökningen av priset på offentliga tjänster. Därför är det naturligtvis bra att vi nu på riksdagens bord har en proposition om särskilt statsbidrag till kommuner och landsting under 1979. Propositionen är ju knuten till en rekommendation om oförändrad kommunalskatt. Men framtiden ter sig inte ljus för kommunerna. De har fått ålägga sig stor återhållsamhet med att förverkliga olika utbyggnadsplaner, och många taxor och avgifter för kommunala tjänster har fått höjas. En annan uppseendeväckande prishöjning har skett på hyresområdet. För dem som bor i hyreshus har hyreskostnaderna under de första nio månaderna 1978 stigit med nära 11 926, medan boendekostnaderna för egnahemsägare på grund av diskontosänkningen har sjunkit. Det är allvarligt att hushåll med många personer, boende i flerfamiljshus med hyresrätt och med större behov av offentliga tjänster, under de senaste tolv månaderna har drabbats mycket hårt. Alla borgerliga partier måste bära skulden för detta, även om man satt in en del åtgärder för att dämpa Det låter så offensivt när man i den nya regeringsförklaringen säger att den sociala marknadshushållningen skall förstärkas genom åtgärder som ökar konkurrensen och motverkar maktkoncentration. Men hur ser verkligheten ut? Några års närkamp med prisfrågor har dock lärt mig att den fria marknadsekonomin, där efterfrågan och tillgång samt effektivitet skulle vara avgörande för priserna, inom många branscher redan är överspelad på grund av en mängd fusioner, monopolställning, multijättar eller olika former av gränsskydd. Det dämpar konkurrensen och snedvrider marknadsföringen. I dag är faktiskt en effektiv priskontroll och en ökande producentpåverkan och konsumentupplysning de bästa vapnen i kampen mot prisökningar och sådana kvalitetsförsämringar som i realiteten innebär prishöjningar. Vi måste slå fast att de vackra gamla liberala ekonomiska teserna inte passar att spikas upp på dagens varuhusport. I regeringsförklaringen erkänns det att det finns stora brister på det sociala området och inom utbildningen, inom barnomsorgen och på äldrevårdens alla områden. På dessa områden kan önskemål och ekonomiska krav komma att bli mycket påfrestande för kommunerna. Det är allvarligt för medborgare med behov av samhällets stöd — oavsett om det är på grund av låg eller hög ålder eller på grund av sjukdom och sociala problem — att kommuners och landstings ambitioner år efter år hålls på sparlåga. Det kommer troligen också på sikt att påverka kvaliteten i utbyggnaden inom de prioriterande sektorerna och öka maktlösheten och väntan hos sjuka, barn och barnföräldrar samt utslagna och deras familjer. Det rimmar illa med bl.a. folkpartiets löfte i valet 1976, att inga skattesänkningar får drabba omsorgen om de svaga i samhället. När Esse Petersson för några minuter sedan här från talarstolen gjorde sig till tolk för uppfattningen att man när det gäller länsstyrelsernas planering kanske borde lämna över fler uppgifter till landstingen ville jag höja ett varnande finger. Landstingen har så stora uppgifter på sjuk vårdsområdet och det sociala området — och kan dessutom komma att få ökande uppgifter just på det sociala området — så att de inte har möjlighet att ta itu med problemen kring de utslagna i samhället. Jag tror att det är viktigt att vi bibehåller treenigheten stat-landsting-kommun. Vi har fortfarande stora behov av en allt övergripande planering som också ligger nära kommunerna. Esse Petersson talade om hur viktigt det är att man minskar alkoholkonsumtionen. Jag kan i och för sig hålla med honom om det, men jag kan inte hålla med om att det sätt han föreslog var det rätta. Om man bara inriktar sig på att stänga av tillgången på alkohol skingrar man röken men man släcker inte elden. Missbrukare är nämligen ofta förlorare i samhället. Vi måste alltså se till att röja undan orsakerna till att de känner sig som förlorare, orsakerna till att de inte klarar upp sin tillvaro. En solidaritet som kan ge verklig trygghet måste innebära att man genomför reformer med en verklig inlevelse i människornas vardag. På den socialdemokratiska partikongressen tog vi upp frågor kring de utslagna i samhället och kring den framtida sociallagstiftningen. Vi föreslog åtgärder som skulle kunna innebära att de många medborgarna får större ansvar för medborgare med bekymmer men också att det ansvar som de utslagna själva måste visa får en bättre chans att under frivilliga former leda till att de tillsammans med samhället kan finna goda vägar för behandling och stöd. Herr talman! Det var intressant att lyssna till debatten här i går. Bl. a. hörde vi det ena f. d. statsrådet efter det andra spela upp refränger om sin egen regeringstid och dess goda resultat för landet. Man drog fram alla de framtidsvisioner man hade som man nu inte hann föra ut i livet. Egentligen borde siffror om arbetslöshet, prisstegringar och reformstopp utgöra en makaber kuliss till denna något tragikomiska föreställning. Och i redovisningen över vad man hade gjort smög det sig också in fel som var så allvarliga att de måste påpekas från kammarens talarstol. Thorbjörn Fälldin t.ex. berömde sig av att pensionärerna under hans regeringstid fått det så bra.

Den solglimten i en annars dyster ekonomisk höstrapport från väljarnas vardag kom verkligen från en röd soluppgång. Jag vill varna politiker för att i fortsättningen skriva nekrologer över sin egen politik.
Herr talman! Grethe Lundblad tycker att landstingen har tillräckligt med uppgifter och kanske får ytterligare på sjukvårdsområdet och det sociala området. Det är naturligt att hon med utgångspunkt från sin socialistiska syn anser att man skall ha kvar länsstyrelsen som statens fogdearm ut på regional nivå även i fortsättningen. Det är ett uttryck för den principiella skillnaden mellan oss, som hon själv var inne på. Vi har kommuner, vi har regionala myndigheter och vi har staten. Men det är då alldeles självklart att vi också skall ha den folkliga förankringen i samtliga led. Vi skall ha medborgarstyrningen, först på kommunal nivå i kommunfullmäktige, sedan på regional nivå i form av landstingen och sedan på riksnivå i riksdagen. När det gäller drogerna är det ju ett typiskt sätt att flyta från problemet att säga, att vi skall undanröja orsakerna och i avvaktan på det skall vi inte tränga tillbaka konsumtionen. Förbättringar är någonting som sedan skall komma av sig självt i en framtid. Men om vi vill komma till rätta med alkoholskadorna och drogskadorna över huvud taget, är vi också nödsakade att tränga tillbaka konsumtionen. I det alkoholpolitiska beslutet har man också kommit överens om att sådan är verkligheten. Vad jag visade på är några av de åtgärder som vi är tvungna att vidta, om vi menarallvar med det solidariska samhället, där vi vill ge människor möjlighet att vara fria från ett drogberoende.
Herr talman! Jag tycker det är märkligt att en representant för det nuvarande regeringspartiet varnar för staten, för det är ju egentligen regeringen som bär fram den politik som staten står för. Åtminstone har jag alltid, fast jag arbetat mycket med sociala frågor på kommunal nivå, ansett att staten för människor med problem kan vara som en god och varm hand att hålla i. Vi har nämligen ofta fått generella reformer, som har beslutats av riksdagen och genomförts genom regeringens försorg och som har varit till stor nytta för många människor och kunnat lösa en del av de generella problem som kanske ligger till grund för mycket missbruk. Liksom Esse Petersson anser också jag att vi skall försöka att på ett vettigt sätt begränsa alkoholkonsumtionen, men inte genom så drastiska åtgärder att de i alldeles för stor utsträckning drabbar även de människor som brukar men inte missbrukar alkohol. Vi har många gånger försökt begränsa alkoholkonsumtionen, men vi har misslyckats. Vi har fått en större grupp av missbrukare, ju mer vi har försökt att begränsa konsumtionen. Efter många års arbete bland missbrukare tror jag att vi verkligen måste ta itu med levnadsförhållandena för den lilla grupp som är missbrukare och analysera dem för att komma till bottnen av det stora problem som alkoholoch drogmissbruk i dag är.
Herr talman! Det var glädjande att höra Grethe Lundblad erkänna att drogberoendet i vårt samhälle är ett stort problem. Grethe Lundblad har kanske mer än de flesta här i kammaren haft möjligheter att under en lång följd av år med anknytning till regeringsmakten kunnat påverka de bakomliggande orsakerna, men det är just det som inte har skett i tillräcklig omfattning. Vi har ändå fått se att vi i det här läget är nödsakade att vidta fler åtgärder, även i begränsningssyfte, för att klara problemet med drogkonsumtionen. Slopandet av mellanölet var väl ett typexempel på hur man kan tränga tillbaka den totala alkoholkonsumtionen. Man fick ju en sänkning av den totala alkoholkonsumtionen, omräknad i ren alkohol, med drygt 10 96 och i ungdomsgrupperna med över 12 96. När det gäller regeringens värdefulla reformer förutsätter jag att riksdag och regering fattar sådana reformbeslut som är av värde för människorna. Men det innebär ju inget svar på frågan om hur beslutsprocessen i vårt samhälle skall se ut. Där har man från socialdemokratisk sida halkat snett, om man verkligen vill hävda att dess förslag skall vara medborgarförankrade. Det är ingen direkt medborgarförankring där ett indirekt valt statligt organ styr i länen. Länsförvaltningen skall vara medborgarstyrd, då är det folket i regionen som skall kunna utse och avskeda dess ledamöter i allmänna val.
Herr talman! Jag tycker att länsstyrelserna under de senaste åren alltmer har närmat sig en ytterligare medborgarförankring genom att ständigt utarbeta länsplaner som går ut på remiss. Länsstyrelserna når mycket längre ut än landstingens beredande organ. Alla fackföreningar och organisationer får yttra sig över länsplanerna. Det leder till att väldigt många värdefulla synpunkter kommer in. Det behövs en enormt aktiv planering för jobb och näringsliv ute i länen. Det är då nödvändigt att ha kvar den stora kunskap som har samlats hos länsstyrelserna. Det vore farligt att i detta läge kasta bort länsstyrelsernas stora erfarenhet. Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, men jag vill framhålla att det för de människor som har det svårt i samhället är viktigt med en rejäl planering för arbete åt alla. Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen har i dag på många håll gjort enormt stora insatser för att hålla kvar arbeten åt människorna inom länet. Med den utformning landstingen i dagens läge har tror jag inte att de skulle kunna göra samma insatser på just detta område.

Herr talman! Jag skall ägna några minuter åt en del synpunkter på den framtida vägpolitiken. Vårt transportsystem är av största betydelse för landets näringsliv och för den stora mängd av människor som dagligen på ett eller annat sätt måste ta sig fram till arbetsplatser, skolor eller andra ställen. Vägoch gatunätet är vårt största transportsystem. I vårt land finns totalt ca 400 000 kilometer vägar och gator. Som jämförelse kan nämnas att järn vägsnätet utgör 11400 kilometer. Vägnätet är sålunda 35 gånger längre än järnvägsnätet. Det är då helt klart att transporten på landets vägar är utomordentligt viktig för landets utveckling och för människornas välfärd. Inget får försummas när det gäller att hålla vägstandarden uppe. Utbyggnader och förbättringar är nödvändiga. Den borgerliga trepartiregeringen insåg också detta. Regeringen Fälldin aviserade en trafikpolitisk proposition till vårriksdagen. För vägverket är det angeläget att skrivningen i denna proposition blir så konkret som möjligt, så att riktlinjerna kan läggas till grund för vägverkets långsiktiga planering. Det är helt nödvändigt att i en vägpolitik ange minimikraven för väghållningen, dvs. att den nuvarande vägoch väghållningsstandarden i förhållande till trafiken skall vidmakthållas. I sammanhanget bör klart framhållas angelägenheten av att trafiksäkerheten ökas så att olyckskurvan minskar, att vägkapitalet bevaras —dvs. att inte en nedslitning av vägarna sker samtidigt som underhållet eftersätts — samt att andelen belagd väg ökar. Det är angeläget att påminna den nya regeringen härom, inte minst med tanke på det nu aktuella budgetarbetet. I regeringens direktiv till upprättande av flerårsplaner för väginvesteringar under den närmaste tioårsperioden 1979-1988 angavs bl.a. att åtgärder på det mindre och medelstora vägnätet, vilka underlättar jordoch skogsbrukets samt det övriga näringslivets transporter, skulle prioriteras. Även åtgärder för att minska trafikinskränkningar under tjällossningstid angavs. Det är också att notera att motorvägar skulle ingå i flerårsplanerna endast såsom mindre kompletteringar och sammanbindningar av det nuvarande vägnätet. Dessutom skulle åtgärder vidtas för att förbättra den kollektiva trafikstandarden. Dessa direktiv innebär att väginvesteringsinriktningen i första hand skall avse det trafiksvaga vägnätet. Under tidigare år har väginvesteringarna varit inriktade i första hand på det trafikintensiva vägnätet, och det mindre och medelstora vägnätet har eftersatts. Man tycks inte på rätt sätt ha uppfattat det mindre vägnätets betydelse som trafikleder för människor och näringsliv ute i landet. Jag vågar dock påstå att trepartiregeringen insåg detta, liksom samtidigt nödvändigheten av åtgärder för ökad trafiksäkerhet på det trafikstarka vägnätet såväl på investeringssom på underhållssidan. De satsningar som under 1960 och 1970-talen gjorts på det trafikstarka vägnätet har inneburit att det trafiksvaga vägnätet blivit eftersatt. Det är därför angeläget att på sätt som skett i de nämnda direktiven vrida investeringsinriktningen mera emot det senare vägnätet utan att för den skull eftersätta det trafikstarka. De åtgärder som är aktuella på det trafiksvaga vägnätet har i stor utsträckning karaktären av bärighetshöjande åtgärder som möjliggör att 10 boggitryck kan tillåtas under hela året. Det är dessutom nödvändigt att vidta åtgärder för att öka andelen belagd väg. Målinriktningen bör vara att förstärka och belägga samtliga grusvägar som har en trafik större än 250 fordon per dygn samt att förse övriga grusvägar med trafik större än 125 fordon per dygn med enklare beläggning. Då sådana åtgärder är genomförda återstår dock fortfarande ca 25 000 km grusvägar av statsvägnätet att belägga. En inriktning på sådana åtgärder som jag nu beskrivit bör inrymmas i uttalanden om den framtida vägpolitiken. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag framhålla att det när det gäller vägpolitiken i det här landet är angeläget att det slås fast att vägdriften får en sådan inriktning och sådana resurser att genom en rationell verksamhet det i vägnätet investerade kapitalet ej äventyras samt att den önskade ökningen av trafiksäkerheten uppnås. Jag vet att driften av vägar och gator enligt vägverkets uppfattning bör ske så att en i förhållande till trafikvolym likvärdig standard vad avser trafiksäkerhet, reshastighet, miljö etc. kan upprätthållas på vägnätet i — och det vill jag understryka — landets alla delar. Detta var också trepartiregeringens målsättning, och jag förusätter att denna omfattas också av den nya regeringen.

Herr talman! Olof Palme konstaterade när han öppnade vår nyligen hållna partikongress att vi under de senaste två åren haft en industriell avveckling i stället för en industriell utveckling. Det är de framtida jobben som inte kommer till stånd. Precis så har vi upplevt utvecklingen i mitt hemlän under de två senaste åren. Vi hari Värmland haft en utveckling som inneburit och alltjämt innebär ett hot mot de industrisysselsatta. Det har under den här allmänpolitiska debatten redan talats en hel del om kriser och svårigheter i näringslivet, och det kommer säkert att bli ännu mer av detta innan debatten är slut. Det är kanske inte så konstigt om människorna ute i landet känner en oerhört stor oro över det som nu sker, och vi som ombud för dessa människor har all anledning att föra fram deras oro. Den besvärliga arbetsmarknadssituationen finns i snart sagt alla landsdelar, och fortfarande saknar vi, trots en liten ljusning i konjunkturerna, någon s.k. överhettad region. Herr talman! Värmland har i alla tider haft svårt att ge sin befolkning trygga jobb. Det började redan i samband med den stora emigrationen och har sedan fortsatt. Den ungdom som växer upp får sin utbildning, men den har inte möjlighet att få utkomst i sitt eget hemlän. Emigrationen innebar att över 100 000 värmlänningar rycktes upp från sin hembygd för att delta i den industriella uppbyggnaden på annat håll. Så har den värmländska arbetskraften i aktiv ålder fått acceptera att ge sig av, och tjänstemännen på våra arbetsförmedlingar har fått skicka iväg den ena unga familjen efter den andra. När vi i mitten på 1960-talet tyckte oss ha funnit mönstret till en framgångsrik regionaloch lokaliseringspolitik, tändes en viss förhoppning. Vi blev också det län som begåvades med de största regionala satsningarna, och vi har många gånger från vårt län haft anledning betona vad den socialdemokratiska regeringens regionalpolitik betytt för oss i Värmland. Men nu har vi två år bakom oss, som med fog kan betecknas som de svåraste sedan 1930-talet— två års erfarenhet som hårdhänt påmint oss om vad det vill säga att bo i ett län med ensidigt näringsliv. Några av våra 16 kommuner tillhör de mest företagsensidiga kommunerna i hela landet. Bransch efter bransch har sviktat, och jag behöver här inte upprepa det som vi befarar skall följa i spåren på samgåendet mellan Uddeholm och Billerud. Vi hari dag i vårt län ca 135 000 förvärvsarbetande av en total befolkning på runt 285 000. Arbetslösheten i dag uppgår till nära 6 000 personer. Av dessa är 2 500 ungdomar. Allt fler i vårt län ställer sig frågan: Får jag behålla mitt arbete? Vad händer med den ort där jag bor? Det är någonting helt annat än de frikostiga löften om nya jobb som centerns företrädare i Värmland basunerade ut hösten 1976. 12 000 var den andel nya jobb som centern gick ut och lovade för vårt län. Vi har under den borgerliga trepartiregeringens olycksaliga tid inte ens kunnat behålla de jobb som fanns. Löftena om en decentraliserad näringspolitik, vart tog de vägen? Centern gick ut och sade att nu skulle vi få se på annat. Och nog har vi i Värmland fått se på annat. Tidningarnas förstasidor har fyllts av rubriker om varsel och uppsägningar, och ännu har vi tydligen inte sett slutet på bekymren. Fortfarande får vi nedslående rapporter. Det senaste är att Electroluxkoncernen hotat med att arbetsstyrkan vid Ero-Frys ABi Arvika kan komma att bantas med omkring 200 personer fram till 1980. Vi ser allvarligt på detta, och i kväll kommer LO sektionen i västra Värmland att sammanträffa med företagets verkstadsklubb och diskutera den uppkomna situationen. LO-sektionens representantskap i norra Värmland var under förra veckoslutet samlat till möte med anledning av sysselsättningsläget i den norra länsdelen. Man gav då uttryck för den starka oron beroénde på att näringslivet i Nordvärmland baseras på skogen och dess hantering. I de här områdena har Uddeholm avverkat sitt skogsinnehav mycket hårt, och nu är man i färd med att sälja skogsmarken. LO-sektionen kräver i anledning därav, att lantbruksnämndens beslut i Uddeholms fastighetsaffärer inte får ske utan ingående utredningar och ställningstaganden. Det här för mig nu, herr talman, över till det avsnitt i mitt anförande som rör vår enda förnyelsebara råvara, nämligen skogen. I ett läge då vi har svårt att bereda människorna arbete, måste vi från samhällets sida gå in och kräva en höjd sysselsättningsgrad i skogen. Kort sagt: Skogsägarna måste satsa på en effektivare skogsvård dels för att åstadkomma en bättre skogshygien, dels för att hjälpa till att skaffa fram arbetstillfällen i stället för dem som försvinner inom industrin. Här finns möjligheter att få till stånd ett stort antal dagsverken om bara viljan är god. Skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län gick på tisdagen ut med ett upprop till 16 000 skogsägare, där det konstaterades att ambitionsnivån är på tok för låg när det gäller plantering, markberedning och röjning. Planteringen måste fördubblas, röjningen måste mer än tredubblas, heter det i skogsvårdsstyrelsens uppmaning. Det är inget tvivel om att det här åtgärdsprogrammet, om det blir genomfört, skulle komma att ge en mycket god sysselsättningseffekt. Vi har i vårt parti haft en arbetsgrupp, som arbetat jämsides med 1973 års skogsutredning och vars arbete utmynnar i en ny skogsvårdslag där kraven på skogsägarna har skärpts. Och det är inte en dag för tidigt, att vi får ett instrument att ta till mot dem som medvetet missköter sitt skogsinnehav. Vi vet att majoriteten av de svenska skogsägarna vårdar sitt skogsinnehav, men en minoritet — en betydande sådan vill jag hävda — uraktlåter att medverka till att skaffa fram råvaran till vår industri. Kravet på skogsägarna — oavsett om det är bolag, kyrkan, sterbhus eller enskilda — måste skärpas, och jag vidhåller mitt gamla krav på att det borde finnas en vanhävdslag att tillgå när t.ex. ett sterbhus av många kända skäl vägrar att ställa upp på kravet att hushålla med råvaran, som i framtiden inte kommer att räcka till för den industrikapacitet vi tillåter växa fram. Får vi inte till stånd avverkningsplaner, som omfattar all skog, oavsett ägandeförhållande, då äventyras sysselsättningen på många orter i vårt land, inte minst i mitt eget län. Omkring 1 000 orter i landet är mer eller mindre beroende av skogsindustrin. Ensidiga skogsindustriorter finns det många också i Värmland. Ta platser som Svaneholm, Grums, Skoghall, Deje, Bäckhammar, Sysslebäck, Edane och Ambjörby. Härutöver finns naturligtvis också flera mindre samhällen eller byar som är ensidigt beroende av skogsindustri, främst då sågverk.

Inom t.ex. Torsby kommun fanns för 15 år sedan mellan 1 500 och 2 000 heltidsarbetande på Uddeholms norra revir. I dag finns ca 200 heltidsarbetande kvar. Skall vi kunna hålla den svenska sysselsättningen uppe i skogsbruket, måste vi öka arbetsinsatserna i skogen. Det räcker inte med att 1978 ryta till om de onormalt höga virkespriserna 1975 och 1976. Vi måste driva en intensiv propaganda för att åstadkomma ett uthålligt skogsbruk, söka få till stånd en så jämn avverkningstakt som möjligt. Till sist, herr talman: Skogsnäringen kan te sig ljus för framtiden. Men ändå —- på den ena orten efter den andra, som är beroende av skogsnäringen, känner människor oro för sin framtid. Den oron är välgrundad, därför att vi har tillåtit en kraftigare utbyggnad av industrin än vad råvaran tillåter. En sådan obalans mellan tillgång och efterfrågan på skog kan lätt ge upphov till kraftiga prishöjningar på vedråvaran. Ransonering och priskontroll kan i sådana situationer helt enkelt bli nödvändig, men för mig har en effektivare skogsvård alltid varit och kommer alltid att vara det primära kravet på alia dem som har förmånen att äga skog. Det är här jag anser att vi i första hand bör skärpa tonen. Allt detta för att vi för framtiden skall kunna åstadkomma en ansvarsfull skogspolitik omkring den enda förnyelsebara råvara som vår nation äger.

Herr talman! Förhållandena i Värmland är givetvis besvärliga, det skall vi ha klart för oss. Vi är väl allesammans besjälade av en önskan att göra vårt allra bästa, inte minst på skogens område. Jag begärde ordet här när Gunnar Olsson sade att ledningen för centern i Värmlands län gick ut 1976 och lovade 12 000 arbeten. Detta är ett helt felaktigt påstående, Gunnar Olsson. Vi har sagt att vi har en målsättning på 400 000 nya jobb i Sverige fram till 1985. På en förfrågan sade jag att denna målsättning för Värmlands del skulle kunna beröra 12000. Även den målsättningen gäller 1985. Nu är naturligtvis Värmland särskilt drabbat, speciellt då av strukturförändringarna och allt vad som genom lågkonjunktur och annat på olika sätt ligger bakom. Men det är vi helt klara över, och det är inte beroende på regeringsskiftet, Gunnar Olsson. Det är inte riktigt så enkelt som Gunnar Olsson här velat göra gällande —-det var det jag ville säga.
Herr talman! Nej, det är tvärtom på det sättet, att det är inte så enkelt som Bertil Jonasson vill göra gällande. Centern gick ju ut i valrörelsen och lovade att om centern fick komma till regeringsmakten skulle det skaffas fram 400 000 nya jobb i det här landet. Då gick Bertil Jonasson som distriktsordförande för centern i Värmland ut och sade att han ansåg att därav borde vi ha en andel på omkring 12 000 jobb i Värmland. När Bertil Jonasson sedan i lokalradion blev ansatt för detta löfte mildrade han löftet till en målsättning. Det är hela sanningen, Bertil Jonasson.
Herr talman! Eftersom Gunnar Olsson nu säger att jag har gått ut i Värmland och lovat 12 000 nya jobb försäkrar jag på min heder att jag aldrig varit ute på någon plats och resonerat om den saken. Nu ställer jag frågan så här, Gunnar Olsson, och jag anser att Gunnar Olsson är skyldig att svara: Var i Värmland var jag och uttryckte detta om 12 000 nya jobb? För det första gjorde jag det aldrig, för det andra var det en målsättning. Första gången jag konfronterades med siffran var på Värmlandsradion, där de frågade om 400 000 nya jobb för Sverige. När de ställde frågan hur många det kan bli utslaget på Värmland, så gjorde jag för första gången en beräkning i huvudet och sade att det skulle kunna röra sig om ungefär 12 000. Men detta är en målsättning som vi har, och den skall icke förvrängas.
Herr talman! Går vi tillbaka till valrörelsen 1976 och summerar vad centern sade i inledningsskedet finner vi att löftet var 12 000 nya jobb till Värmland. Det var när Bertil Jonasson blev pressad på detta i lokalradion som han mildrade det till en målsättning. Sedan är det att konstatera att vi har inte fått 12 000 nya jobb. Vi har inte fått ett enda nytt jobb. Vi har inte ens kunnat behålla de jobb vi hade när centern gick ut i valrörelsen. Det är kontentan av det löftet.

Herr talman! Socialdemokraternas agerande i löntagarfondsfrågan är så fullt av motsägelser och brist på logik att det är närmast häpnadsväck I slutet av februari i år överlämnade arbetsgruppen från LO-SAP efter ett års arbete sin rapport Löntagarfonder och kapitalbildning. Publiceringen blev bland de mest storslagna man hittills sett. Med mobilisering av större delen av partitoppen höll man presskonferenser i de flesta län. I Uppsala, Katrineholm, Jönköping, Kalmar, Göteborg, Hagfors, Härnösand och andra orter berättade man vitt och brett om vilka krisdrabbade företag som skulle räddas med LO SAP-förslaget om löntagarfonder. Det var Hälleforsnäs, Facit, Saab, Husqvarna, Volvo, Södra skogsägarna, LME Olofström, PLM Surte, Wäfveribolaget, Uddeholm, Gränges, Stora Kopparberg, Munksjö, SKF Stål, Fagersta, hela skogsindustrin, NCB, MoDo och många andra. Alla dessa industrier och företag skulle alltså kunna gå en ljus framtid till mötes bara det fanns kollektiva löntagarfonder. Denna magnifika introduktion följdes sedan upp av tidernas största rådslag med 65 000 deltagare runt om i landet. För alla dessa och för många, många andra rättrogna socialdemokrater måste det ha kommit som en kalldusch när partiledningen så plötsligt lade locket på och frankt förklarade att fonderna var en fråga för 1980-talet. Hur kan man från socialdemokratiskt håll först vitt och brett tala om hur många krisdrabbade företag och orter man skulle kunna rädda med hjälp av kollektiva löntagarfonder, och sedan känna så litet samhällsanda och ansvar för landet att man några månader senare skjuter hela frågan på framtiden? Om man hade trott på sitt eget budskap skulle man naturligtvis försökt genomföra löntagarfonderna så fort det någonsin var möjligt och därmed, enligt egen uppfattning, rädda sysselsättningen för tusentals människor. Vilken insats för landets bästa hade man då inte kunnat göra! Jag konstaterar också att min företrädare här i talarstolen, Gunnar Olsson, inte sade ett ord om löntagarfonder som ett medel att avhjälpa den sysselsättningskris i Värmland som han ägnade huvuddelen av sitt anförande åt att beskriva. På ett annat område inom fondproblematiken är socialdemokraternas agerande lika ologiskt — men för den skull inte särskilt förvånande. Socialdemokraterna har tagit kraftigt och entydigt avstånd från det fördelaktiga lönsparande som riksdagen beslöt om i våras. I korta drag går reformen ut på att den som har arbetsinkomst den I oktober i år på fördelaktiga villkor har möjlighet att varje månad spara lägst 75 och högst 400 kr. Med tanke på hur mycket inflationen genom åren urholkat värdet av sparandet, är det högst rimligt att spararna nu får en favör. Motiveringen till det socialdemokratiska motståndet har sagts vara att detta bara var en reform för dem som har ekonomiska möjligheter att spara varje månad.

För en normalinkomsttagare innebär det att man varje månad måste avstå från ca 150 kr. Socialdemokraterna säger alltså ja till ett kollektivt tvångssparande utan någon möjlighet för enskilt bestämmande över sparbeloppet, men kategoriskt nej till att motsvarande belopp frivilligt sparas på för den enskilde fördelaktiga villkor. Tydligare kan det inte understrykas hur litet förståelse socialdemokraterna har för den enskildes behov och förmåga att själv få råda över hur den egna arbetsinkomsten skall användas. Denna förmåga att begripa sitt eget bästa är emellertid så stark att samtliga opinionsundersökningar visar att kollektiva löntagarfonder saknar stöd hos folkmajoriteten. De gjorda mätningarna visar också att ju mer människor sätter sig in i fondfrågorna, desto mer föredrar man individuella fonder. Det kan emellertid konstateras att rörelsen ingalunda är enig bakom kravet på kollektiva fonder. Det får trots allt betraktas som ett sundhetstecken att man inom partiet, i likhet med vad som skett när det gäller kollektivanslutningen, börjar ifrågasätta vad som centralt beslutas och beslutats. Assar Lindbeck är en sällsport självständig och frispråkig socialdemokratisk ekonomiprofessor. Han säger bl.a.: ”Individuella andelar — annars får vi funktionärsvälde.” Han är också förvånad över att LO och TCO så litet betonar den enskilde löntagarens intresse. Mot påståendet att vårt lands industri blir slagkraftigare och effektivare genom större löntagarmakt i näringslivet svarar Lindbeck: ”Om nu fackfunktionärerna är sådana överdängare i företagsamhet, måste man förvånas över att de inte kört igång egna industrier för länge sedan! Varför har de inte tagit chansen att öppet demonstrera sin talang för innovationer och dessas kommersiella utnyttjande? Pengar har ju inte fattats och fackets lånemöjligheter torde vara goda”- så långt Assar Lindbeck, vars tidningartikel, som jag här citerat, är nästan lika kritisk mot det egna partiet som Astrid Lindgrens Pomperipossabrev i Expressen innan 1976 års val. ”Arbetarrörelsen har ingenting vunnit om vi ersätter den privata maktkoncentrationen med en annan. Den må vara statlig eller facklig. Fonderna kommer att förstöra kapitalmarknaden i Sverige.” Den salvan, som även om den är lösryckt ur ett större sammanhang måste betraktas som ganska förödande, kommer från två mycket prominenta socialdemokrater, nämligen borgarrådet och socialdemokraternas starke man i Stockholm, John-Olle Persson, samt professor Sten Johansson, till nyligen redaktör för partitidskriften Tiden. Jag skall inte trötta med fler citat utan nöjer mig med att säga att flera andra kända namn inom rörelsen, såsom Nils Elvander, Hasse Ericson och Agne Gustafsson, kritiserar de kollektiva fonderna. Sverige är ett litet land, och det händer väl ganska ofta att vi hämtar impulser utifrån, lika väl som utlandet tar fasta på vad man tycker att vi är föregångsmän i, exempelvis vår sociala välfärd. Det kan därför vara av intresse att se hur långt andra länder har kommit när det gäller löntagarfonder och om det finns något land där kollektiva fonder existerar. I Storbritannien och Norge säger resp. LO nej till fondförslag med ungefär samma motivering: Finns det pengar skall de användas till löner och inte till aktieköp. I Västtyskland och Österrike har debatten om löntagarfonder tystnat sedan den ekonomiska krisen bröt ut. I Västtyskland gick annars det socialdemokratiska förslaget ut på individuella andelar, som dock skulle vara spärrade i sju år. I Frankrike införde man redan för tio år sedan ett system med vinstdelning i företag med mer än 100 anställda. Även här har man individuell anknytning, där andelarna är spärrade i fem år. I USA har man det mest decentraliserade systemet, där andelarna i allmänhet kan lösas in före pensioneringen. Finns det då inget land som praktiserar ett löntagarfondsystem som någorlunda liknar det förslag som LO-SAP lagt fram? Jo, det finns faktiskt ett land, och det är Peru. Moderata samlingspartiet säger entydigt nej till löntagarfonder vare sig de är i LO-SAP:s, i TCO:s eller i någon annan kollektiv tappning. Vi gör det därför att förslaget hindrar den hittillsvarande marknadsekonomin, skapar en omfattande intressekonflikt när facket blir både fack och arbetsgivare, snedvrider konkurrensen, skadar nyföretagandet, ökar byråkratin och dessutom inte skapar några nya pengar. Vi vill i stället ha individuellt sparande, spritt ägande, fri konkurrens och social marknadsekonomi. Vi har inget att erinra mot ett vinstandelssystem med individuella andelar. Därtill behövs ingen lagstiftning, utan ett flertal exempel inom vårt näringsliv visar att företagen inom sig kan lösa de frågorna. Inför 1980-talet behöver vårt näringsliv förvisso mycket nytt kapital, men det kan skapas på ett bättre sätt än genom kollektiva fonder. Moderata samlingspartiet vill gärna diskutera löntagarfonder med socialdemokraterna, och därför inbjöd vi i juni månad socialdemokraterna till riksomfattande debatter i denna fråga. Det har nu snart gått fem månader, och vi har ännu inte fått svar på vårt brev. Tydligare kan socialdemokraternas osäkerhet i fondfrågan inte demonstreras.

Herr talman! I den senaste regeringsdeklarationen fick vi här från denna talarstol höra hur den senaste regeringen såg på sysselsättningen: ”Människors vilja till arbete är ett lands främsta tillgång. Regeringen ser det som en huvuduppgift att bekämpa arbetslöshet.” Det var stora ord och vackra tankar — vi får se om orden kan ges sin rätta innebörd. Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen anser det självklart att slå vakt om den fulla sysselsättningen. Redan tidigt riktade de fackliga organisationerna krav mot samhället om att ta ansvar för en ekonomisk politik som siktade mot full sysselsättning. Detta samhällsansvar har inte alltid ansetts självklart. Under 1920 och 1930-talen hävdade många politiker och ekonomer att samhälleliga stödåtgärder på arbetsmarknaden innebar störningar i marknadens naturliga process och förhindrade en sund utveckling. Ännu i dag finns det många som hävdar detsamma. Den ekonomiska politik som förs inom landet och som vissa andra europeiska regeringar för tyder på att dessa tankar fortfarande har stor spridning. Att uppnå en hög produktion är inte nog. Det är heller inte tillräckligt med en produktion som är hög genomsnittligt, så att en del har mycket arbete och andra inget arbete alls. Vi måste skapa ett samhälle med jämn sysselsättning för män och kvinnor, för unga och äldre och för dem som arbetar i olika yrken, branscher och delar av vårt land. Att ha ett arbete är inte bara ett medel för försörjning. Det är normalt en förutsättning för ett meningsfullt liv. Därav följer också att det inte är nog att ställa krav på ekonomisk ersättning för det utförda arbetet. Av avgörande betydelse är också under vilka förhållanden arbetet utförs. Det är därför som arbetsmarknadspolitiken kompletteras av en arbetsmiljölagstiftning. Och det är därför som löneavtalen måste följas av medbestämmandeavtal. Den enskilde medborgaren skall inte bara ha ett arbete. Han eller hon skall också ha ett arbete som av honom eller henne upplevs som meningsfullt och stimulerande. Mina partikamrater i Skaraborgs län har tidigare i den allmänpolitiska debatten talat om de problem som finns i mitt län. Skaraborgs län är kanske inte det län som man direkt förknippar med stora kriser, som varvs-, ståloch tekokriser, men indirekt har Skaraborgs län drabbats mycket hårt den senaste tiden. Jag vill därför inför kammarens ledamöter belysa en bransch som kan — observera: kan — bli en ny krisbransch, nämligen möbelindustrin. Svensk möbelindustri kännetecknas av en utpräglad koncentration till enstaka kommuner. Den största koncentrationen finns i Tibro, som svarar för en femtedel av landets möbeltillverkning. Möbelindustrin började växa fram i Tibro på 1920-talet. Mot den bakgrunden finns det en fin möbeltradition och ett gediget möbelkunnande. Vi vet att de människor som arbetar inom möbelindustrin har en mycket stor yrkesskicklighet, samtidigt som det finns en utvecklad produktionsteknik. Den marknad som Tibro Möbler har att arbeta på är till största del den svenska marknaden. En ort som svarar för 20 96 av landets totala möbeltillverkning och endast har 12 26 av den totala möbelexporten får problem i det kärva ekonomiska läge som har kännetecknat de senaste åren. Vi vet väl alla att när den privata konsumtionen och byggandet i vårt land minskar så finns det inte samma behov av att gå ut och köpa möbler. För att överleva gäller det då för Tibroföretagen att söka sig ut på exportmarknaden. Men med det kärva ekonomiska läge som kännetecknar många länder är det vissa svårigheter med exporten. Tibroföretagen har begränsade resurser för att åstadkomma den erforderliga exportökning som är så nödvändig för deras existens. Tibro behöver hjälp av statsmakterna. Länsstyrelsen, utvecklingsfonden och det lokala facket håller tillsammans med industriverkets branschexperter på att kartlägga Tibros problem. Denna arbetsgrupp kommer att ställa krav på samhällsstöd, och jag hoppas att den folkpartiregering som finns nu i dag är förstående inför problemen. Vi socialdemokrater i Skaraborgs län vill genom detta inlägg i den allmänpolitiska debatten uppmärksamma vårt läns problem. Och vi kommer även i fortsättningen att aktivt bevaka vårt läns utveckling.

Herr talman! Ungefär en tredjedel av de europeiska industriländernas befolkning i unga åldrar kommer om några årtionden att bestå av andra och tredje generationens invandrare. Sverige avviker inte från detta mönster. Det finns nu ungefär en miljon personer i den svenska befolkningen som antingen har invandrat till Sverige under efterkrigstiden eller är barn eller barnbarn till dem som invandrat. Det är nog inte många av oss infödda svenskar som är medvetna om att var åttonde svensk antingen är invandrare eller har en nära anknytning till invandrare. Jag tror också att det är ett okänt faktum för många politiker. Tidigare trodde vi att invandringen var en tillfällig företeelse, men miljonen invandrare och invandrarättlingar här i Sverige visar att de flesta av invandrarna har kommit för att stanna. ”Vi importerade arbetskraft men vet nu att vi fick hit människor”, som en känd schweizisk författare har uttryckt det. Invandrarna har varit en stor tillgång för Sverige, inte en belastning. De har hjälpt till att bygga upp det svenska välfärdssamhället. De har samma rätt som vi andra till den trygghet de är med om att skapa. Det har den liberala regeringen också slagit fast i sin regeringsförklaring. Min uppfattning är att människor skall ha rätt att flytta från ett land till ett annat. Det är principiellt riktigt att det finns möjligheter att lämna det land där man råkat födas för att söka sig en framtid någon annanstans. Både individen och hans nya hemland har att vinna på den rätten och de möjligheterna. Det finns dock en gräns för hur många invandrare ett land kan ta emot, särskilt om man vill förverkliga de mål för invandrarpolitiken som vi har satt upp. I riksdagen har de politiska partierna enats om målen jämlikhet, valfrihet, samverkan. För att kunna nå de målen fordras en kontrollerad invandring, så att vi kan ge de människor som kommer hit ett fullvärdigt och tryggt liv. Därför har vi ställt upp kravet att arbete och bostad skall ha ordnats i förväg för den som vill komma hit från ett utomnordiskt land. Kort sagt: Det är inte bara en fråga om att släppa in människor över våra gränser; det är också en fråga om att ge dem en möjlighet till ett hyggligt liv i Sverige. Det finns också andra skäl som talar för en restriktivitet i fråga om invandring av arbetskraft. Vi vill värna om möjligheterna för kvinnor, ungdomar och handikappade att få ett arbete. Det är särskilt viktigt under ett kärvt ekonomiskt klimat. Men flyktingströmmarna i världen har aldrig varit så stora som nu. I Afrika finns omkring 4 miljoner flyktingar, i Asien över 3 miljoner. I Latinamerika flyr tiotusentals människor undan terror och förtryck i sina egna länder. Vi måste därför fortsätta att ta vår del av ansvaret och ge flyktingar och förföljda en tillflyktsort. Vi måste föra en generös flyktingpolitik, men vi kan naturligtvis inte ta emot alla som begär att få komma hit. Vi måste ha kvar rätten att från fall till fall pröva om de skäl som åberopas är tillräckligt starka för att medge asyl. De människor som får stanna här skall ges bostad, arbete, utbildning, hälsovård och annan social service. Vi vill också att de skall känna sig hemmastadda, vi vill att svenskar och invandrare skall kunna leva i samförstånd. Det här är inte lätt, och därför vill jag tala litet i dag om hur vi tar emot invandrarna och ta upp några av de svårigheter som känns som en utmaning inför framtiden. Vi har en moralisk och politisk förpliktelse att ge oss i kast med dessa frågor. Mötena mellan majoritetsbefolkningen och minoriteternas värderingar och kulturmönster kan helt klart ge upphov till problem. Det tycks inom varje folkgrupp finnas ett visst mått av kulturell och språklig intolerans. Den förstärks då människor är otrygga och bekymrade över problem som finns, t.ex. i en lågkonjunktur eller i en ansträngd ekonomi. Invandringen medför också en risk för att diskriminering och motsättningar på etnisk grund uppstår. Så har skett också här hos oss, som hittills varit ganska förskonade från sådant. Massmedia har rapporterat om olika uttryck av främlingshat och mobbning i skolorna och raggarbråk i flera städer. Vi saknar en allmän överblick över i vilken utsträckning det förekommer diskriminering på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Vi har vidtagit åtgärder, vi har stiftat lagar mot diskriminering etc., men vi vet mycket litet om vilka effekter våra försök att stävja fördomar har fått. Min företrädare som invandrarminister har därför tillkallat en utredare för att undersöka behovet av åtgärder för att förebygga sådana fördomar och sådan diskriminering som jag talat om. Vi måste också mobilisera alla opinionsbildande krafter och inte minst oss själva som politiker för att bekämpa fördomar och förebygga motsättningar och ställa upp på invandrarnas och minoriteternas sida. Vi måste söka skapa en gemenskap mellan oss och invandrarna för att nå det samförstånd vi har som målsättning. Ett område där vi måste göra stora insatser är arbetsmarknaden. Inte mindre än en tredjedel av alla dem som deltar i arbetsmarknadsutbildningen är invandrare. De senaste siffrorna från arbetskraftsundersökningarna visar trots detta på en hög arbetslöshet, särskilt bland de unga invandrarna. Medan 7 96 av de svenska medborgarna i åldern 16-19 år är arbetslösa är inte mindre än 14 96 av de utländska ungdomarna utan arbete. För de utländska flickorna i samma ålder är situationen allvarligare — nästan 17 96 är arbetslösa. Det är högst oroväckande siffror. Vi har vidtagit olika åtgärder för att ge ungdomarna arbete efter utbildning, men vi måste söka motivera de unga invandrarna att i högre grad än vad som nu sker skaffa sig en bättre utbildning. Det gäller att se till att dessa ungdomar får möjlighet att utveckla sig och ta ansvar för sig själva och det svenska samhället. Ett annat område där vi måste fortsätta våra ansträngningar är hemspråksträningen och hemspråksundervisningen. Redan nu får kommunerna statsbidrag för att hjälpa invandrarbarnen att utveckla sitt hemspråk i förskola och skola fr.o.m. det att barnen fyllt sex år. Men på sikt måste målet vara att även barn i ännu yngre åldrar kan få träning i sitt hemspråk. Det bör inte få förekomma att barn på daghem tas om hand endast av personer som inte kan tala med dem på deras eget språk. Forskning och erfarenhet har visat oss det första språkets betydelse för barnets känslomässiga och intellektuella utveckling. ”Halvspråkighet” kan längre fram i livet leda till främlingskap och identitetslöshet. ”Halvspråkighet” ger inte ett gott underlag för utbildning och arbete men väl för rotlöshet, normkonflikter, psykiska besvär och aggressivitet mot yttervärlden. Invandrarbarnens och ungdomarnas utveckling är av största vikt för vårt framtida samhälle. Man brukar tala om den ”andra generationens” situation. Den observeras alltmer i den internationella debatten, och vi har all anledning att se till att invandrarungdomarnas villkor här i Sverige blir lika goda som våra inhemska ungdomars. Så till sist ännu en fråga som berör mig som ansvarig för både invandraroch jämställdhetsfrågorna i regeringen. Det är invandrarkvinnornas situation. Många av dem har lyckats finna sig väl till rätta, men det finns kvinnor — särskilt de som kommer från kulturer, helt olika den svenska kulturen — som har det svårt här i Sverige. Deras män arbetar och barnen går i skolan, lär sig svenska, skaffar sig svenska vänner och anammar mycket av vårt svenska livsmönster. Men kvinnorna stannar kvar isolerade i hemmet, långt från den svenska livsformen, och har svårt att förstå och acceptera de övriga familjemedlemmarnas utveckling. De kvinnorna har långt till jämställdhet. De lämnas ensamma och utanför. Vi måste försöka att hjälpa dem till ett bättre liv, som inte fjärmar dem men närmar dem både till de egna familjemedlemmarna och till det svenska samhället. Det är en lång och svår väg, men vi måste gå vidare på den med övertygelse och kraft. Sverige har gjort mycket för att invandrarna skall finna sig till rätta här. Vi har ett gott namn i fråga om invandrarpolitiska åtgärder. Men som framgår av vad jag har sagt återstår mycket att göra. Som ansvarig för dessa frågor kommer jag att söka driva fram de förbättringar som är möjliga med hänsyn till de ekonomiska ramar som finns. Jag är övertygad om att goda lösningar på dessa frågor är av största betydelse för vårt samhälles fortsatta utveckling. Det är inte bara en fråga om ekonomiska resurser och myndigheters åtgärder. Det är än mer en fråga om engagemang. Det gäller oss som politiker och enskilda individer, det gäller fackliga organisationer och frivilliga föreningar. Det gäller oss alla. Vi måste söka överbrygga motsättningar och förebygga klyftor mellan oss — infödda svenskar — och minoritetsgrupperna. Vi måste söka skapa mänskliga kontakter så att känslor av främlingskap och fientlighet försvinner. Vi måste göra vårt allra bästa för att lägga grunden för ett lugnt och tryggt framtida samhälle, där vi tillsammans delar på bördorna och glädjeiämnena. Det är min förhoppning att framtida politiska beslut på invandrarpolitikens område kommer att fattas under lika stor enighet som tidigare.

Herr talman! Kopparbergs län var ett av de problemområden som omnämndes vid ”syneförrättningen” på den socialdemokratiska partikongressen. Jag skall främst uppehålla mig något vid förhållandet mellan SSAB och länets näringsliv. Avsikten med bildandet av Svenskt Stål AB var att skapa en slagkraftig svensk handelsstålsindustri. Den strukturplan som bolagets styrelse så småningom beslutat om sägs ge samordningseffekter av skilda slag vilka, företagsekonomiskt räknat, beräknas ge resultatförbättringar av storleken 400-500 milj.kr. per år när programmet väl är genomfört. Både företaget och framför allt de anställda kommer säkerligen att få uppleva många besvärligheter innan dagens problem övervunnits. Det är också helt klart att den antagna strukturplanen står i strid med de regionalpolitiska intressena. Om man försöker klargöra konsekvenserna som omstruktureringen får för samhällsekonomin i Kopparbergs län, om nu malmmetallurgin nedläggs i Domnarvet, kan följande noteras: För Borlänges del räknar man i detta fall med att antalet arbetstillfällen i verket minskar med ungefär 500. Stora investeringar på bandoch tunnplåtssidan och därmed sammanhängande behov av arbetskraft balanserar en del av den sysselsättningsminskning som skulle följa en nedlagd malmmetallurgi. I Ludvika blir emellertid effekterna på sysselsättningen svåra på grund av SSAB-gruvornas stora beroende av denna form av metallurgi i Domnarvet. På kort sikt skulle 1 200 arbetstillfällen försvinna — detta som påbröd till en redan tidigare besvärlig arbetsmarknad. På längre sikt kan driften vid Grängesbergsgruvan omöjliggöras. Då försvinner ytterligare 600 arbetstillfällen i Ludvika kommun. Länsstyrelsen har beräknat att för hela länet blir nettobortfallet av arbetstillfällen vid SSAB-enheterna minst 1 700 om strukturplanen genomförs. Därtill kommer att en så kraftig minskning av antalet arbetstillfällen kan förväntas ge upphov till s.k. multiplikatoreffekter. Underleverantörsföretag kan tvingas permittera, serviceoch tjänstesektorn påverkas. Enligt samma källa beräknas att länet år 1982 riskerar att ha 9 000 personer arbetslösa eller i beredskapsarbete om strukturplanen genomförs. Det är mot den bakgrunden som man i länet anser att en satsning på bibehållen malmmetallurgi i Domnarvet är den billigaste tidsbegränsade arbetsmarknadspolitiska insatsen. Det kan ge berörda myndigheter tillfälle att under tiden utveckla alternativa sysselsättningsmöjligheter. Framför allt kan det ses som en åtgärd för att behålla en handlingsfrihet inför 1980-talet att, om så behövs, snabbt kunna utnyttja ökande efterfrågan och vinna nya marknadsandelar vid en mer positiv utveckling än den som skisserats av SSAB:s ledning. Malmen är en av våra viktigaste naturtillgångar, och det är viktigt att se till att det sker en riktig planering och ett rätt utnyttjande av gruvhanteringen. Det är inte bra om alltför många fångas i den syn som egentligen tillhör näringslivets män — dessa människor som planerar framtiden enligt sina kortfristiga företagsekonomiska kalkyler, som bara har lönsamheten i nuet som ledstjärna. För dessa krafter är allting tillåtet bara vinsten blir tillfredsställande. För dem är de anställdas och kommunala företrädares synpunkter mindre väsentliga. Ett sådant synsätt kan få många mycket svåra konsekvenser inte bara för gruvnäringen. Lägger vi ned eller minskar gruvindustrin här i landet kommer säkert forskningsoch utvecklingsarbetet att flytta utomlands. En minskning av gruvindustrin slår också hårt på vår verkstadsindustri, som tvingas minska produktionen. Gruvindustriarbetareförbundet har arbetat med den här problematiken och preciserat frågeställningarna i ett handlingsprogram. Programmet bygger på samhällsekonomiska aspekter, och det andas tillförsikt inför framtiden. Jag tillåter mig rekommendera den nye industriministern att lyssna på Gruvindustriarbetareförbundets representanter innan något drastiskt tillåts ske och innan en näring och ett kunnande raseras som det tagit mycket lång tid att bygga upp! Jag har nämnt Ludvika kommun vid ett par tillfällen. Från Metallfackföreningen där säger man att situationen för metallarbetarna är allvarligare än någonsin. Sista halvåret har sex verkstadsföretag i trakten gått i konkurs. Avdelningen har på kort tid tappat över 200 medlemmar. Småverkstäderna har drabbats hårdast. Många är helt beroende av gruvindustrin. När gruvdriften trappas ned faller de som korthus. Från grannkommunen Smedjebacken har man nyligen uppvaktat i industridepartementet och redogjort för bekymren vid Morgårdshammar AB. Företaget är landets enda stora tillverkare av valsverksutrustning och krossar. Den svenska marknaden är ytterst svag, beläggningen är dålig och man behöver flera order, annars är verksamheten i fara. Här finns ett unikt kunnande som måste räddas. Tidigare har ASEA i Ludvika tagit emot ganska mycket arbetskraft från Ludvika och Smedjebackens kommuner. Under de senaste två åren har man emellertid inte ersatt avgången, och det har betytt flera hundra förlorade arbetstillfällen för ungdomen. Ett av skälen till ASEA:s situation är ju att energipolitiken i landet legat i träda. Ett expansivt näringsliv behöver energi i rikligt mått och givetvis då också produktionsmedlen och apparaturen för överföring av energi. Det är en nåd att stilla bedja om att skiftet på energiministerposten skall medföra att man på nytt börjar tala energipolitik under vettiga former. Svensk energipolitik måste oavvisligen bygga på kunskap och vetenskapliga realiteter. När vi övergått till den ordningen, herr talman, då kan både kraftproducenter och distributörer våga investera igen till fromma för sysselsättningen. Det är viktigt när här på nytt skall skapas trygghet och framtidstro.

Herr talman! Regeringen framlade den 23 februari 1978 en proposition om riktlinjerna för fiskeripolitiken m.m. I denna proposition, som senare enhälligt antogs av riksdagen, angavs bl.a. att ”målen för fiskeripolitiken bör vara att skapa förutsättningar för att de som är sysselsatta i fiskerinäringen kan få både en ekonomisk och social standard som är jämförbar med den som erbjuds inom andra näringar och trygghet i arbetet”. Eftersom fiskerinä ringen i alla tider framstått som mycket labil och otrygg mottogs riksdagsbeslutet om riktlinjerna för den framtida fiskeripolitiken med stor glädje inom hela den svenska yrkesfiskarekåren. Fiskets utövare såg framtiden an med stor tillförsikt och optimism. Den glädje man kände efter det att riksdagen fastlagt riktlinjerna för det framtida fisket förbyttes dock i besvikelse när 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring — ALF-utredningen — i maj 1978 lämnade sitt betänkande. Enligt utredningens förslag bör kompensation för inkomstbortfall, som orsakas av oförutsedda kortvariga avbrott i verksamheten för företagare, inte utges av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Eftersom fisket är mycket sårbart vid stormoch ishinder liksom vid maskinoch båthaverier m.m. är arbetslösheten inom fisket mycket stor. Ingen annan yrkesgrupp har en registrerad arbetslöshet, som tillnärmelsevis kommer uppii den storleksordning som förekommer inom fisket. Under 1976 ersatte Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa 32,4 arbetslösa dagar per medlem, under 1977 var summan 29,4 dagar. Genomsnittet för samtliga arbetslöshetskassor i landet var under dessa båda år 2,9 dagar. Så gott som all arbetslöshet inom fisket är att betrakta som korttidsarbetslöshet. Det svenska fisket bedrivs numera uteslutande med båtar, som ägs av någon eller några besättningsmän. Det fiske med rederifartyg som i mindre skala praktiserades för några år sedan har helt upphört. Antalet båtägande och icke båtägande yrkesfiskare är ungefär lika stort. Eftersom inkomsten av fångsten delas lika mellan såväl båtägare som icke båtägare betraktas samtliga fiskare som egna företagare. Fiskaren uppbär inte någon lön utöver den lott som kommer på hans del i fisket, varför avbrott för ofrivilliga stillaligganden ofta medför stora inkomstbortfall.

Ersättningen från arbetslöshetskassan har gjort det möjligt för yrkets utövare att klara sin och familjens ekonomi under isoch stormperioder. Det är därför med stor oro yrkesfiskarna tagit del av det avsnitt i utredningen, där det föreslås att dessa arbetslöshetsorsaker ej kommer in i definitionen på begreppet arbetslöshet när den för kassan föreslagna tidsfristen löpt ut. Efter 15 års verksamhet har fiskare nu en väl fungerande arbetslöshetskassa, som i många avseenden ställs inför speciella svårigheter beroende på de från annan verksamhet så avvikande problem som förekommer inom fisket. En arbetslöshetskassa, kompletterad med de särskilda åtgärder som riksdagen senast beslutade om när den antog den tidigare nämnda fiskepro positionen, medverkar till att Sveriges yrkesfiskare, trots internationella fångstbegränsningar och andra länders fiskegränsutflyttningar, ändock skall kunna känna trygghet i sin yrkesutövning. Kassans funktioner i samband med ersättningar till följd av internationella fångstbegränsningar har bl.a. fastlagts i 4 § SFS 1977:412. Jag tror det kommer att bli mycket svårt att ersätta arbetslöshetsförsäkringen vid kortare avbrott i fisket med annat stöd eller försäkringsskydd på ett sätt som inte leder till en försämring för kassans medlemmar. När en reform genomförs, som är avsedd att för flertalet av medborgarna utöka och förbättra samhällets stöd vid arbetslöshet, bör inte detta leda till att en liten grupp människor, som nu är arbetslöshetsförsäkrade, får det sämre. Sveriges fiskare finner det angeläget att tiden för övergång till en annan försäkringsform skall vara fram till dess att en särskild utredning utarbetat förslag till en fortsättning av verksamheten efter övergångstidens utgång. Denna utredning måste leda till en försäkringsform, som ej medför en försämring för kassans medlemmar i jämförelse med de förmåner som kan komma att gälla i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Jag vill också, herr talman, ta upp en helt annan fråga som är av mycket stor vikt för fiskare, sjöfarande och kustbefolkning i Bohuslän. Detta är ett förslag som djupt oroar alla inom Bohusläns kustområde. När den nya lotsutkiken togs i bruk för endast tre år sedan ansågs den ha så stor betydelse för sjötrafiken att den skulle bemannas med sjökaptener. Brofjorden trafikeras som bekant av de i särklass största fartygen i Sverige, och varje fartyg för miljöfarliga laster, såsom tjockolja, bensin och flytande bly. Skulle en olycka inträffa med något av dessa fartyg, kan det få oerhörda följder för befolkningen på Bohuskusten i generationer framåt. Lotsarna får från utkiken, som anses vara den modernaste i landet, informationer om fartygsrörelser i och omkring Brofjorden, vind, ström och andra förhållanden av vikt. Vid inseglingen bedrivs ett lönsamt tråloch snörpvadsfiske. Information lämnas till såväl lotsar som fiskare via utkikens radio. Många fartyg som inte har lots anropar dessutom utkiken för att få information om trafiksituationen. Olyckor har hittills kunnat undvikas genom att utkiken via V.H.F. har kunnat dirigera om fartyg utan lots som varit på väg rakt mot grund i Brofjorden. Det är alltså av allra största vikt att bemanningen vid Lysekils lotsplats bibehålls, eftersom de utomordentligt viktiga funktioner dessa personer fyller för sjösäkerheten vid inoch utpassering av fartyg med miljöfarliga laster ej kan fjärrmanövreras från andra lotsplatser. Av regionalpolitiska skäl bör dessutom bemanningen på samtliga lotsplatser noga övervägas, innan förändringar och indragningar äger rum.

Herr talman! I skogslänen har oron för sysselsättningen ökat under de senaste två åren. Skälet till denna oro är att den gynnsamma befolkningsutveckling som märktes i mitten av 1970-talet, till följd av de insatser den dåvarande socialdemokratiska regeringen vidtog, nu förbytts i en befolkningsminskning genom avflyttning. Enligt sysselsättningsutredningens prognoser vet vi att framtidsbilden när det gäller sysselsättningen är allt annat än problemfri. Vad betyder nu detta för regionalpolitiken och Norrlandslänen? Jo, på grund av den svagare arbetsmarknaden kommer strukturomvandlingen att drabba de nordliga länen väsentligt hårdare. Däremot kommer arbetsmarknaden inom storstadsområdena att fortsätta att öka genom sin knytning till den offentliga sektorn där tillväxten sker. Vad som fordras är en kraftfull regionalpolitik med gängse stödformer, med differentierade skatter men också med mera tvingande styrmedel. Vi får alltså inte — trots de akuta branschproblem som uppstår — glömma bort regionalpolitiken. Jag vill speciellt betona att även de statliga bolagen måste mera aktivt ingå i det regionalpolitiska arbetet. Det får inte vara så — vilket håller på att hända i min hemkommun -— att ett statligt företag planerar att flytta sin väl utvecklade verksamhet till södra delen av landet. Det företag det gäller är den statliga kemikoncernen Berol Kemi som i Örnsköldsvik driver en del av sin verksamhet med ca 220 anställda. I mitten av september i år behandlade Berol Kemis styrelse företagets långsiktiga planering. Vid en efterföljande presskönferens redogjorde företagets verkställande direktör för vad planen innebär för de i företaget ingående industrierna. Av referat från presskonferensen framgår att sysselsättningen i företagets anläggningar i Örnsköldsvik kommer att minska från nuvarande 220 personer till 80 personer — i sämsta fall till endast 20. När det statliga stödet på 300 milj.kr. till Berol Kemi för det s.k. oxoprojektet beslutades av riksdagen framgick av propositionen att oxo-projektet var en förutsättning för att långsiktigt säkerställa råvarubasen för tillverkningen även i Örnsköldsvik. Det var med andra ord förutsättningen för att klara sysselsättningen i Örnsköldsviksområdet och uppfattades av alla berörda som en garanti för fortsatt sysselsättning i detta område. Samma synpunkter framkom också vid en uppvaktning som företagsledning och anställda gjorde hos den dåvarande industriministern Åsling före beslutet. Skulle föreslagen nedskärning av anställda som redovisades vid presskonferensen verkställas, innebär det en katastrof för de anställda inom Berol Kemi i Örnsköldsvik och en väsentlig försvagning av arbetsmarknaden för hela Örnsköldsviksområdet. Jag lämnade i samband med riksmötets öppnande en interpellation i ärendet för att få klarhet om vilka åtgärder regeringen ämnade vidta för att säkerställa sysselsättningen i Örnsköldsvik. Genom den borgerliga treparti regeringens fall har jag av naturliga skäl inte fått något svar på min interpellation, varför jag på detta sätt vill aktualisera ärendet för den nye industriministern. Tillsammans med representanter för kommunen och anställda på Berol Kemi i Örnsköldsvik kommer vi att uppvakta industriministern och göra allt för att se till att regeringen handlar på ett sådant sätt att dessa sysselsättningstillfällen blir kvar i Örnsköldsvik. Det måste vara en bakvänd regionalpolitik att flytta arbetstillfällen från Norrland till sydvästra delen av landet, som ändå har väsentligt gynnsammare förhållanden. Mot bakgrunden av att det gäller ett statligt bolag är det speciellt anmärkningsvärt. Man skall också ta med att de investeringar som måste göras blir betydligt mindre i Örnsköldsvik än på annat håll och därigenom blir ur ekonomisk synpunkt gynnsammare. Västkusten kommer genom riksdagens beslut om oxo-projektet ändå att få hela den sysselsättningsökning som är förknippad med projektet. Vad vi från Örnsköldsvik kräver är att få behålla de nuvarande jobben. Herr talman! I fallet Berol Kemi har den folkpartistiska regeringen ett utmärkt tillfälle att visa vad den menar med talet om regional balans.

Herr talman! På ett par år har 630 industrijobb försvunnit i de fem nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal. Och många jobb är hotade. Därför är varje arbetstillfälle som kan räddas eller tillskapas viktigt. Detta förklarade länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, när den i måndags yttrade sig över tre ansökningar om lokaliseringsstöd. Ansökningarna tillstyrktes enhälligt, och om regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen beviljar dem, kan man skapa ett 20-tal nya jobb samtidigt som man räddar ett 30-tal. 50 säkrade jobb betyder mycket i den här regionen. Vi har utförligt redovisat sysselsättningsproblemen i Bohuslän i tidigare debatter här i kammaren. Jag kan som exempel nämna den omfattande interpellationsdebatt vi hade med förre arbetsmarknadsministern Per Ahlmark för snart ett år sedan. Jag skulle kunna bygga vidare på de resonemang vi förde då om våra problem med varven, med teko, med hamnutbyggnader, med stenindustrin osv. Det gällde den drastiska försämring av sysselsättningsläget som vi upplevde under den borgerliga regeringens första år. Låt mig bara säga så här: Det blev inte bättre under den borgerliga regeringens andra år. Tvärtom! Vi har nödgats konstatera ytterligare neddragningar i sysselsättningen. Länet har i dag dubbelt så många arbetslösa som för två år sedan. Mer än 10 000 personer är i dag registrerade som arbetssökande utan arbete. Därför är det förklarligt att vi slåss om varje arbetstillfälle, det må sedan gälla några hundra jobb inom teko, några tiotal inom stenindustrin eller enstaka jobb på lotsplatserna i Lysekil och på Nordkoster. Länsarbetsnämnden har vid flera tillfällen konstaterat att sysselsättningsproblemen nu är av en sådan omfattning att kända arbetsmarknadspolitiska åtgärder är helt otillräckliga. Vad som nu krävs vid sidan av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är rejäla näringspolitiska satsningar. När till de ovan relaterade problemen kom krav på ytterligare nedskärningar i den av förre industriministern Åsling aviserade s.k. strukturpropositionen för de svenska varven, är det naturligt att länsarbetsnämnden reagerade hårt. Jag citerar ur nämndens skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen: ”Meddelandet har mötts med bestörtning i länet och tvivel har från olika håll uttalats beträffande möjligheterna att i praktiken genomföra en så drastisk omläggning. Nämnden ser också med stark oro på vad som förestår. Länsarbetsnämnden vill därför understryka vikten av att regeringen vid den slutliga utformningen av strukturpropositionen tillvaratar alla möjligheter att nå en lösning som till sina arbetsmarknadskonsekvenser är mindre ingripande än som framgår av förhandsinformationen. Angelägenheten härav upphävs eller minskas således inte av den presenterade åtgärdsplaneringen från nämndens sida.” Herr talman! Efter detta tänkte jag uppehålla mig något vid problemen i Göteborgsregionen för att sedan avslutningsvis återknyta litet till varvsproblemen. Jag har i många sammanhang hävdat att Göteborgsregionen är något av en motor för hela Västsverige. När näringslivet utvecklas positivt i Göteborg, ger det positiva spridningseffekter i vida ringar. På samma sätt sprider sig problemen, när Göteborg får problem. Hur är då situationen i Göteborgsregionen i dag? Och hur ser det ut för de närmaste åren? Jag tänker inte ta upp kammarens tid med en utförlig redovisning — det har vi andra kanaler för. Låt mig bara ta några exempel. Andelen sysselsatta av befolkningen i Göteborgsregionen motsvarar ganska bra vad som gäller för landet som helhet, dvs. 77 96 för män och 60 96 för kvinnor. Industristrukturen är ensidig, vilket bl.a. innebär att verkstadsindustrin med de tunga enheterna SKF, Volvo och varven svarar för 64 96 av industrisysselsättningen. Regionens exportberoende är framträdande. För perioden 1975-1983 väntas efterfrågan på arbetskraft sjunka med nära 10 000 arbetstillfällen. Inom tillverkningsindustrin räknar man med ett bortfall på 16 000 personer. I denna siffra inkluderas då varven enligt 1977 års riksdagsbeslut. Inom den offentliga sektorn räknar man med en ökning på 12 000 tjänster — i huvudsak på den kommunala sidan. 1970-1975 ökade antalet jobb netto med 3 000 om året. 1976 och 1977 minskade de med 1000 per år. För perioden 1978-1983 blir minskningen troligen ca 2 000 jobb per år. Antalet förtidspensionerade överstiger bara i Göteborgs kommun 19 000 och är i procent detsamma som i de övre Norrlandslänen. Drar man ut de här siffrorna kan man konstatera att i runt tal 10 96 av befolkningen i gruppen 16-64 år befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är mot den här bakgrunden man skall se de våldsamma reaktionerna på den aviserade varvspropositionen. Hur skall Göteborgsregionen klara en nedskärning med ytterligare 5 000 varvsjobb? Det går inte, och det får alltså inte ske någon sådan nedskärning. De anställda på Götaverken och Arendal slåss för sina jobb. De arbetar intensivt med nya projekt, s.k. alternativ produktion. Jag tänker inte ge någon katalog över de förslag som arbetats fram. Vi har ju nu fått en industriminister som känner problemen och som vet vilka förslag som arbetats fram. Jag hoppas att han slåss lika bra för Götaverken, Arendal och Uddevallavarvet i sin nya position som han gjorde som landshövding och som ordförande i länsarbetsnämnden. Ett enda projekt vill jag dock peka på: de planerade storfärjorna. Fem å sex storfärjor projekteras för bygge inom den allra närmaste framtiden. Det hänger på regeringen om de byggena kan räddas för Svenska Varv. Det skulle innebära 4 000 jobb i 18 månader. Det brådskar med beslut. Herr talman! Jag har lyft fram situationen i Göteborgsregionen, men vi har samma problem i Uddevallaregionen. När jag avslutar med att citera Sören Mannheimer, verksam inom Metalls avdelning 41 i Göteborg, så är det ett rop från såväl Götaverken och Arendal som Uddevallavarvet. Jag citerar: ”Det har tagit många årtionden — kanske längre — att bygga upp de tillgångar, det kunnande, som i dag finns i varvsregionerna. Långsiktigt ligger dessa resurser rätt och det vore förödande om vi inte slog vakt om dom, utvecklade dom och anpassade dom till framtidens behov av verkstadsprodukter inklusive fartyg. Regeringen misstar sig grovt om den bara avfärdar de intensiva protesterna mot den aviserade så kallade strukturpropositionen som ”lokalpatriotiskt gnäll” från riksdagsmän, kommunstyrelser, länsstyrelser och länsarbetsnämnder, fack och företagsledningar på varvsorterna. Vi vet allihop att svensk varvsindustri måste skäras ner ytterligare och struktureras om på ett planmässigt sätt.

Vi är dom verkliga experterna på dom här frågorna. Vi lever mitt i den verkligheten. Vi har dagliga kontakter med alla dom människor som skall leva med och i praktiken lösa problemen. Lyssna för guds skull på vad vi säger! Hitintills har det inte skett!” Herr talman! Kommentarer synes mig överflödiga. Låt oss bara hoppas att regeringen lyssnar.

Herr talman! I anslutning till den debatt som fördes i går om vår samhällsekonomi skulle jag vilja understryka att en målmedveten och kraftfull ekonomisk politik — det kom tyvärr bort i debatten i går — är en förutsättning också för en framgångsrik näringspolitik. Det är därför viktigt att man nu bygger vidare på den stabila grund som lagts med den ekonomiska politiken, stabiliseringspolitiken, under de senaste två åren. Det finns visserligen, och det framgick av gårdagens debatt, utrymme för en viss konsumtionsökning, men det finns anledning — mot bakgrund just av de näringspolitiska kraven på samhället — att varna för en överskattning av styrkan och stabiliteten i vår ekonomi. Vi är i ett läge där risken för en ny kostnadsexplosion växer med oroande styrka. Den likviditetsuppladdning som sker i banker och kreditväsende är ju en indikation som oroar i detta sammanhang. Det är därför angeläget att det konsumtionsutrymme som finns disponeras så att de sämst ställda i samhället i första hand uppnår en standardförbättring och att i övrigt näringslivets investeringar prioriteras. Näringspolitiken måste i detta läge ha den kraftfullhet och konsekvens som är en förutsättning för att man skall klara arbetsmarknaden men samtidigt kunna ta de tillfällen i akt som nu kommer till att bygga upp en bättre struktur i näringslivet. Det har talats rätt mycket om behovet av ökad rörlighet i detta sammanhang. Statsministern betonade i går den geografiska rörlighetens betydelse, och jag har förstått att det finns både politiker och företagsledare som drömmer om 1960-talets lättrörlighet på arbetsmarknaden som ett sätt att lösa strukturproblemen. Det är emellertid inte arbetskraftens rörlighet som är det primära problemet, även om vi naturligtvis skulle behöva en ny attityd när det gäller framför allt den yrkesmässiga rörligheten. Problemet finns på ett helt annat fält. Det är den felaktiga allokeringen av kapitalresurserna inom näringslivet som är det väsentliga. Vi får ju också här i kammaren inom kort tillfälle att pröva teoriernas hållfasthet i verkligheten. Jag har skäl att förmoda att den nya regeringen har för avsikt att lägga fram en proposition om den svenska varvspolitiken. Från i juni föreligger en överenskommelse mellan de tre icke-socialistiska partierna om varvspolitiken. Det vore mindre välbetänkt av den nya regeringen att inte utnyttja den grund för varvspolitiken som ligger i den uppgörelsen från i somras. Även små justeringar i denna överenskommelse kan få långtgående följder, i synnerhet om de går ut över varvspolitikens offensiva inriktning, dvs. strävan att styra över produktionsresurser från fartygsproduktion till alternativ produktion på varvsorterna. Jag ser alltså varvspropositionen som det avgörande provet på den nya regeringens näringspolitiska ambitioner. Det är nämligen den typen av rörlighet i resursanvändningen som vi där har förespråkat som nu måste till på en rad områden i svenskt näringsliv, om vi skall klara framtidens krav. Bypolitiska hänsyn och kortsiktiga partitaktiska överväganden måste vika för dessa grundläggande krav, när det nu gäller att ompröva strukturen i svenskt näringsliv. Det gäller att planera för en övergång från produktion inom en starkt förlustbringande sektor till områden där vi har bättre förutsättningar inför framtiden och därmed också har bättre förutsättningar att trygga jobben på lång sikt. Problemet är dock inte begränsat till varvsindustrin. Svenskt näringsliv har under de senaste två åren genomgått en omvälvning utan motstycke. Även andra paradbranscher, som stål och skog, har kämpat med omfattande strukturproblem, som hotat slå ut företag och hela bygder. De senaste två årens industripolitik har därför i hög grad inneburit en storstädning inom krisbranscherna. Det har gällt att krympa branscher med dåliga framtidsutsikter och flytta över resurser till branscher med bättre framtidsutsikter. Men samtidigt har regeringen varit tvungen att slå vakt om sysselsättningen och förhindra onödig kapitalförstöring i näringslivet. Krisbranschernas problem har i viss mån dolt de offensiva industripolitiska insatser som gjorts under de senaste två åren. Jag skall därför nämna några. Småföretagspaketet hösten 1977 innebar den första egentliga samlade satsningen på de mindre och medelstora företagen, som ju faktiskt ger sysselsättning åt var tredje yrkesarbetande här i landet. Småföretagsprogrammet har förbättrat dessa företags möjligheter till kapitalförsörjning, produktutveckling och marknadsföring. Uppbyggnad av de regionala utvecklingsfonderna är en viktig näringspolitisk reform med decentralistisk inriktning. Ökade resurser för teknisk forskning och utveckling har skapats genom kraftigt höjda anslag till styrelsen för teknisk utveckling. Härigenom har STU fått bättre möjligheter att ta till vara innovationer och produktförnyelse. En miljard har satsats på energiforskning, framför allt inriktad på att utveckla de förnyelsebara energikällorna. Här har svensk industri ett område med stora utvecklingsmöjligheter och lovande framtida marknadsutsikter. Genom det nya exportkreditsystemet med en ram i första hand på 10 miljarder kronor har svenska företag fått möjlighet att konkurrera med exportorder på samma villkor som företag i våra viktigaste konkurrentländer. Under de här två åren har behovet av en långsiktig näringspolitisk planering aktualiserats med förnyad styrka. Inom industridepartementet hade vi planerat att våren 1979 lägga fram ett näringspolitiskt program för 1980-talet. Det skulle faktiskt bli det första i sitt slag här i landet. För ett land som Sverige är det ofrånkomligt med någon form av övergripande beslut och strategiska näringspolitiska åtgärder med stor räckvidd. Näringspolitiken kan inte lämnas ut till marknadskrafterna enbart. Lika illa är det om besluten koncentreras till statliga myndigheter. Vi bör därför bygga upp ett planeringssystem, där samhället, facket och företagen i förtroendefull samverkan drar upp de stora näringspolitiska linjerna. Det näringspolitiska program som planerades innebar i övrigt en rad långtgående åtgärder från samhällets sida för att främja näringslivets utveckling och säkra tillgången till jobb på arbetsmarknaden. Samhället måste gå in och stödja större utvecklingsprojekt via en industriell utvecklingsfond. Den fond som planerats i samband med varvspropositionen skall ses som ett första steg mot en fond med stora resurser som aktivt kan medverka och ta en del av riskerna i samband med stora industriella utvecklingsprojekt. Vi måste bygga vidare på de regionala utvecklingsfonderna för att främja småföretagens utveckling. En fortlöpande och betydande förstärkning av de regionala utvecklingsfondernas resurser bör ske. För att trygga näringslivets utveckling under 1980-talet behövs större kapitalresurser, ökat kollektivt sparande. Från många synpunkter vore en femte AP-fond den mest naturliga och ändamålsenliga vägen att lösa den institutionella frågan i det sammanhanget. Staten måste dessutom spela en mer aktiv roll för att medverka till att stora och nödvändiga investeringar kommer till stånd i tid så att man inte försitter de chanser marknadsutvecklingen ändå ger. Staten bör alltså kunna gå in som delägare i stora projekt, t.ex. inom skogsindustrin, tillsammans med privata företag. När projektet står på egna ben skall staten kunna avveckla sitt engagemang. De frigjorda resurserna kan därefter användas i nya utvecklingsprojekt. Detta nya sätt för samverkan mellan samhälle och näringsliv bör från statens sida styras av ett speciellt strukturinstitut med betydande resurser till sitt förfogande. Den statliga företagssektorns roll har varit föremål för utredning, och den bör omprövas. Jag tror att slutsatsen från den utredningen kan vara vägledande. Man måste nämligen skilja mellan statliga företag som har en regionalpolitisk eller social uppgift och andra, som bör arbeta strikt efter företagsekonomiska principer. Nya företagsformer, bl.a. på kooperativ grund, bör prövas som ett av flera sätt att stimulera till nyetablering och underlätta för enskilda människor att finna nya möjligheter till ett aktivt engagemang i produktionslivet. Det här är några av de tankar och planer som arbetades fram inom industridepartementet under de gångna två åren. Jag utgår ifrån att den nytillträdda regeringen tar väl vara på dem.

Herr talman! När jag hör riksdagsman Nils Åslings skrytvals om det han har uträttat och skulle kunna uträtta, om han hade fått fortsätta som industriminister, grips jag av vissa funderingar kring ting som Nils Åsling och jag har diskuterat tidigare. Jag erinrar mig nämligen den interpellationsdebatt vi hade här i kammaren den 13 januari i år. Då pekade jag på vissa problem i mitt hemlän, där det visade sig att arbetslösheten, varslen och avvecklingen av arbetsplatser hade fördubblats det första år som Nils Åsling var industriminister. I dag, Nils Åsling, kan jag rapportera från mitt hemlän att sedan vi hade interpellationsdebatten har arbetslösheten ytterligare fördubblats. Särskilt svår är den bland ungdomar under 25 år. Detta är mycket allvarligt. Vi har framfört åtskilliga synpunkter på hur kommuner, landsting och stat skulle kunna satsa hårdare på att bl.a. stimulera ekonomin för att få bättre fart på sysselsättningen. När jag framförde de här synpunkterna i början av året betecknade Nils Åsling mig som mycket ansvarslös, eftersom jag ville stimulera den inhemska köpkraften i ett läge där den enligt hans uppfattning egentligen borde stramas åt. Vi kan nu konstatera att hade man i våras vidtagit åtgärder för att stimulera ekonomin för barnfamiljer och andra, så hade t.ex. möbelindustrin i Tibro kunnat sälja flera fåtöljer och stolar. Hade man satsat på ett ökat bostadsbyggande, som vi föreslog, så hade icke en arbetsplats som Uddagården utanför Falköping, som tillverkar byggmaterial, befunnit sig i så stora svårigheter som i dag. Herr talman! Jag har velat erinra om detta förhållande när vi nu har hört Nils Åslings skönmålning av situationen. Jag har också en stor förhoppning om att utvecklingsfonderna skall kunna innebära mycket för vårt land, men de klarar inte allt. Det finns anledning att peka på att här föreligger problem, och vi kan inte hoppas på att utvecklingsfonderna skall vara så revolutionerande för den framtida sysselsättningen som man från visst håll gör gällande.

Herr talman! Det verkar cyniskt, när förre industriministern föraktfullt anser det såsom bypolitik, då man vill slå vakt om flera tusental arbetstillfällen, som skulle gå förlorade om den bebådade varvspropositionen fullföljs enligt Nils Åslings intentioner. Nils Åsling vet mycket väl att man inte kan klara den omställning till alternativ produktion och den naturliga avgång som är förutsättningen för denna varvsproposition. Jag blir litet beklämd, när Nils Åsling nu säger att också små justeringar i det som den gamla trepartiregeringen var överens om när det gäller varvspropositionen skulle vara till fara för näringspolitiken i detta land. Nils Åsling formulerade det så, att varvspropositionen skulle vara något av ett test på den nya regeringens näringspolitik. Ja, jag hoppas det jag också men från en annan utgångspunkt. Jag hoppas att den nya regeringen skall visa mer öppenhet och vara mer lyhörd för kraven från varvsorterna. Jag förstår att Nils Åslings resonemang är väl förankrat i centerpartiet, för hans partiledare, Thorbjörn Fälldin, hade ett avsnitt om varvsfrågorna i sitt anförande i går. Jag citerar: ”Det har ibland riktats kritik — även från folkpartihåll — mot att insatserna i krisbranscherna skulle ha varit för omfattande. Därför var det något förvånande att den tillträdande regeringen som ett av sina första ställningstaganden signalerade ännu mer pengar till varven än vad trepartiregeringen var beredd att anslå. Varven hör ju till näringar som vi inte kommer ifrån att banta. Ytterligare stora belopp till varven inkräktar snabbt på möjligheterna att exempelvis driva en aktiv regionalpolitik eller att ordna ersättningsjobb på andra håll där strukturomställningar är nödvändiga.” Man inser på varvsorterna att ytterligare nedskärningar måste åstadkommas. Men de skall ske på ett planmässigt sätt. Man anser också att de förslag som föreligger om nya arbetsgrupper typ Göteborgsdelegationen inte löser de problem som man har framför sig. Göteborgsdelegationen har kallats för ”kosmetika”. Det finns anledning att ta fasta på detta ord.